Herr talman! Leif Marklund såg ingen anledning till den återkommande debatten i den här frågan. Men debatten återkommer därför att det rör sig om en så viktig ideologisk fråga. Vi hoppas och tror att ett långvarigt opinionsarbete för den enskildes rätt till självbestämmande skall ge frukt. Fritt val är inte detsamma som reservationsrätt. Vi ser nu runt omkring oss hur det kollektivistiska synsättet rämnar i de socialistiska länderna. Jag tror att vårt sätt att se på individen så småningom också kommer att genomsyra socialdemokratin i Sverige. Ni har ju förmågan att tänka om. Det har ni visat i dessa dagar.
Herr talman! Leif Marklund säger att man har debatterat denna fråga många gånger och att det därför inte skulle finnas någon anledning att fortsätta med debatten. Men jag tycker att det finns all anledning att göra det. Trots att vi debatterat detta så många gånger har socialdemokraterna vägrat att göra något åt saken. Det handlar om en snedvriden konkurrenssituation, som jag har sagt tidigare. Här som i så många andra fall förespråkar socialdemokraterna kollektiva lösningar. Det leder till att konkurrensen försvagas och att försäkringsskyddet blir både dyrare och kanske sämre för den enskilde. Vi förespråkar därför försäkringar med individuell anslutning. Kollektivanslutningar är något som är socialdemokratin kärt, men för den enskilde är dessa lösningar många gånger sämre, kanske också dyrare.
Herr talman! Jag kan inte se att någon av de fördelar med de kollektiva försäkringarna som Leif Marklund räknar upp skulle försvinna om man inför och kräver att var och en av medlemmarna i fackföreningen eller den förening det gäller med sin namnteckning skall bekräfta att han eller hon vill vara med i försäkringen. Alla de fördelarna kommer såvitt jag förstår att vara fullt möjliga att bibehålla. Men det är ett renlighetskrav att den enskilde i en sådan här fråga, som ligger vid sidan av föreningens huvudsyfte, har full möjlighet att vara fri i sitt beslut.
Herr talman! Karin Falkmer påstod att reservationsrätten ej utnyttjas. Men reservationsrätten är inte något som riksdagen skall efterlysa. Det måste vara de medlemmar i fackföreningarna som har avvikande uppfattningar som skall göra det. Andra människor kan inte påstå att det är för få medlemmar som nyttjar denna möjlighet. Det är bara ett bevis, Karin Falkmer, på att det är mycket få människor i de svenska fackföreningarna som över huvud taget känner behov, kanske av ideologiska skäl, att reservera sig. Det är helt klart att Folksam inte är något att skämmas över. Folksam har en starkt folkrörelsetraditionell uppbyggnad. Följaktligen är det kanske också det bolag som är bäst på att skräddarsy en försäkring som passar fackföreningsrörelsens människor och LO-folket. Däremot vill jag inte ha sagt att man inte låter andra försäkringsbolag lägga in anbud på de försäkringar som skall upphandlas. Jag tror knappast att jag, som Isa Halvarsson påstår, sade att jag tyckte att debatten var onödig. Det jag sade var att ingenting nytt förekommer i motionerna, ingenting nytt i reservationen. Vi debatterar samma frågor här i kammaren nu som man debatterade 1984, 1986 och 1987. Jag tror ändå att det vore fel att säga att debatten inte är nyttig, men det finns få nyheter. Den enda nyheten är försäkringsinspektionens skrivelse och kanske också det preliminära ställningstagandet från regeringen om att den här försäkringsformen är godtagbar. Till Kjell Ericsson vill jag säga att jag tror att han griper sina uppgifter ur luften. Jag tror inte att Kjell Ericsson på något sätt kan belägga sina påståenden om att de här försäkringarna är sämre och dyrare. Försäkringsdomstolen har tvärtom kommit fram till att de onekligen givit försäkringskonsumenten ett bättre pris. Till Lars Norberg vill jag bara säga att fackföreningsrörelsen är en demokratisk organisation, som definitivt inte toppstyr medlemmarna. Medlemmarna är med i diskussionen, men naturligtvis fungerar de demokratiska spelreglerna även där, så att det till sist är ett mindre antal människor som fattar det slutgiltiga beslutet. Det står också helt klart att de kollektiva sakförsäkringarna i det här fallet än så länge har försäkringsinspektionens välsignelse.

Herr talman! Leif Marklund talar om en bättre balans på försäkringsmarknaden. Den som läser betänkandet ser vad som har hänt sedan 1982, nämligen att ett bolag har ökat sin andel av försäkringsmarknaden enormt, att ett bolag legat stilla — det är Länsförsäkringar, och tolkningen är att det beror på dubbelförsäkringarna — och att övriga bolags andel av marknaden har minskat. Det system som vi nu har medför en snedvridning av hela marknaden på det här området. Det sägs att det här har diskuterats förut. Jag tror att jag började mitt an förande med att säga det, men jag sade också att det faktiskt är ganska genant att vi varje år tvingas föra den här debatten. Men debatter i riksdagens kammare visar sig faktiskt ibland löna sig. Ni har tvingats backa från systemet med de obligatoriska sakförsäkringarna. Är det då inte nu dags att backa ett litet stycke till och erkänna att den typ av försäkringar som vi här diskuterat årligen under så många år skall vara baserade på individuell anslutning? Är det inte dags att nu ta mer hänsyn till den enskilde fackmedlemmen i stället för att först och främst känna solidaritet med de starka fackliga organisationerna och Folksam?

Herr talman! Leif Marklund säger att jag inte har något belägg för att de här försäkringarna blir sämre och dyrare. Men i och med att det oftast är ett bolag, nämligen Folksam, som blir aktuellt vid upphandlingen sätter man konkurrensen ur spel. På sikt kan det innebära att det blir mycket sämre med försäkringar. För den enskilde blir det både sämre och dyrare när man inte har möjlighet att välja bolag, därför att konkurrensen har satts ur spel. När det gäller reservationsrätten vill jag säga att det inte är lätt för den enskilde att reservera sig. Många upplever det som krångligt att göra det. Det syns inte minst på alla dubbelförsäkringar. Att många är dubbelförsäkrade beror mycket på att man inte förstår sig på reservationsrätten eller inte vill utnyttja den därför att man tycker att det är krångligt.

Herr talman! Leif Marklund svarade inte på min fråga. Han räknade upp alla fördelar som man kunde vinna genom de kollektiva sakförsäkringarna, men han talade inte om vilka stora nackdelar det skulle innebära om man begärde att varje medlem som vill delta i den kollektiva försäkringen med sin namnteckning skall bekräfta detta. Jag tycker fortfarande att det är ett renlighetskrav att så skall ske. Leif Marklund skönmålar nog också en smula fackföreningarnas situation. Det verkar som om han föreställde sig att en mycket stor procentandel av medlemmarna samlas och ivrigt diskuterar hur de skall ha det med sin kollektiva sakförsäkring. På fackföreningsmötena är det nog sällan så. Det är väldigt ofta ett fåtal medlemmar som fattar besluten. Så är det inom många grenar av svenskt föreningsliv, och fackföreningarna är dess värre kanske inget undantag därvidlag.
Herr talman! Först till Lars Norberg. Jag vill kontra med att säga: Egentligen vittnar det inlägg som Lars Norberg gjorde om ganska stor okunnighet om fackföreningsrörelsen. Idén om kollektiva sakförsäkringar har säkert inte fötts i toppen av fackföreningsrörelsen — den har via motioner framförts till fackföreningarnas kongresser, och därifrån har kraven sedan förts vidare. Man har sagt att det här är ett område som fackföreningen bör jobba med. Man jobbar med arbetslöshetsförsäkring, och man jobbar med olika typer av andra konsumentfrågor, just för att stärka medlemmen i fackföreningen. Fackföreningsrörelsen är till för medlemmarna. Den är inte till för någonting annat. Det är en sak som jag måste hålla med Kjell Ericsson om, nämligen det han sade om dubbelförsäkringarna. Också försäkringsinspektionen har givit uttryck för att det är viktigt att man informerar, även om reservationsrätten. Jag skall medge att försäkringsinspektionen har givit en fingervisning om att man bör bättra sig i det avseendet. Men i betänkandet står det klart och tydligt att här inte behövs någon lagstiftning. Utskottets majoritet understryker att den obligatoriska anslutning som vid något tillfälle tillämpats inte längre tillämpas. Försäkringsinspektionen har till uppgift att bevaka det. Vad som är märkligt är att alla fyra reservanterna — som står för avreglering och för att man skall ha minimal lagstiftning — här förordar lagstiftning mot fackföreningsrörelsen. Det tyder faktiskt på en negativ syn på just fackföreningsrörelsen. Det är den man vill slå till mot.
Herr talman! För det första: Vi kräver denna lagstiftning för att värna den enskildes rätt. Vi anser den enskilde fackmedlemmens intressen viktigare än organisationens. För det andra: Jag har i min hand det tal som Stig Malm höll. Jag kan ur det citera en passus som klart visar att idén till denna typ av försäkringar faktiskt kom uppifrån. Det räcker med en mening: ”Det är endast utifrån ett starkt Folksam som vi kan gå vidare och diskutera utvecklingen av olika försäkringar.” Jag kan tillägga att Stig Malm, som är ordförande i LO, tillika är ordförande i Folksam.

Herr talman! Från folkpartiets sida är vi inte emot fackföreningar. Vi riktar inte detta förslag mot fackföreningsrörelsen, utan framlägger det för individen.
Herr talman! Från centern är vi inte heller emot fackföreningar, men vi kräver denna lagstiftning som ett skydd för individen.
Herr talman! Jag vet inte med vilken rätt Leif Marklund bedömer min kunskap om fackföreningar. Jag inser givetvis att den här typen av frågor mycket väl kan vara behandlade på kongresser och liknande. Som de flesta människor i det här landet är jag själv naturligtvis medlem av en fackförening.

Herr talman! Jag vill helt kort säga att om vi skulle lagstifta, skulle fackrörelsens arbetsområde ordentligt begränsas. Vi kan absolut icke ställa oss bakom en sådan begränsning. Lars Norberg envisas med att dra fram den rätt som han hävdar. Man har ju prövat detta i olika instanser. Vi har fått försäkringsinspektionens godkännande att formen är gångbar. Följaktligen finns det inte någon orsak att gå ifrån den här typen av försäkringar. Man skall aldrig föra in mera krångel i fackföreningarna än vad som är nödvändigt för att över huvud taget kunna fatta beslut. Vi vidhåller att de demokratiska spelreglerna skall vara vägledande inom fackföreningarna, men vi skall absolut inte begränsa fackföreningsrörelsens uppgift att skydda sina medlemmar.
Herr talman! Det sista som Leif Marklund nämnde är just det som vi moderater har lagt extra tyngd vid, nämligen socialdemokraternas angelägnaste prioritering att inte begränsa fackföreningarnas uppgifter. Vi moderater anser att det är den enskilde medlemmens intressen som i detta sammanhang måste gå före.
Herr talman! Karin Falkmer ger uttryck just för den krassa moderata synen på fackföreningsrörelsen. Här vill man lagstifta för fackföreningsrörelsens begränsning för att skydda den enskilde individen. Vi socialdemokrater arbetar tvärtom. Om vi är många är vi starka, och för att lösa många knepiga frågor i det här samhället erbjuder fackföreningsrörelsen den enskilde individen hjälp.
Herr talman! Det här börjar likna rena skolexemplet på skillnaden mellan socialdemokratisk och moderat politik. Socialdemokraterna har en kollektivistisk syn på medborgarna. Vi ser individen som viktigast.

Herr talman! I detta betänkande behandlas 14 motioner från förra riksmötet rörande olika frågor inom den statliga personalpolitiken. Till betänkandet har moderata samlingspartiet fogat 4 reservationer. Den första reservationen handlar om den allmänna inriktningen av den statliga personalpolitiken. Vi uttalar där att staten i sin egenskap av arbetsgivare måste se till att anställningsoch löneformerna är sådana att tillgången på kompetent personal tryggas. Ytterligare ansträngningar måste göras för att statliga anställningar skall bli attraktiva. Det räcker inte med att kunna konkurrera lönemässigt. Staten måste också utveckla sin roll som arbetsgivare och arbetsledare så att personalen kan erbjudas arbetsoch utvecklingsmöjligheter som är jämförbara med förhållandena i framgångsrika privata företag. Detta är särskilt viktigt med tanke på att konkurrensen om personal just nu hårdnar mycket starkt. Inte minst inom det statliga området ser vi att konkurrensen om personal nu är en helt annan än den var bara för något år sedan. I den andra reservationen, nr 8, tas frågan om nattraktamenten upp. Det är viktigt att staten som arbetsgivare håller nere kostnaderna för personalens övernattningar genom att i kommande avtal utforma regler för bl.a. nattraktamentena på ett sätt som stimulerar till sådana övernattningsalternativ som medför lägre kostnader. Ett sätt att minska övernattningskostnaderna är att justera nattraktamentet på 55 kr. med hänsyn till penningvärdeförsämringen. När vi vet att det i dag ofta kostar 1000 kr.—1 200 kr. för ett övernattningsrum i Stockholm finns det starka skäl för att vi gör allt för att komma ifrån den här uppåtgående spiralen. Den tredje reservationen, nr 10, handlar om bilersättning i de fyra nordligaste länen. Där uttalar vi att den extra bilersättningen i de fyra nordligaste länen är alltför låg med hänsyn till dels de faktorer den har till uppgift att kompensera, dels den allmänna prisutvecklingen. Det förhåller sig nämligen så att denna extra ersättning har legat på samma nivå under många år, vilket innebär att den har förlorat i betydelse. Vi anser att man bör slå vakt om betydelsen av den extra bilersättningen. Den fjärde och sista reservationen, nr 11, tar upp frågan om bilersättning för medresande. Den ersättning för samåkning som betalas i dag, fem öre per kilometer och passagerare, är alldeles för låg för att den skall fylla någon som helst funktion. Vi menar att ersättningen bör höjas till en sådan nivå att det blir intressant att samåka och att erbjuda plats i bilen, vilket det nuvarande systemet inte inbjuder till. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till de fyra reservationer som är fogade till detta betänkande och som ledamöter av moderata samlingspartiet står bakom.

Herr talman! Förnyelsen av den offentliga sektorn var en huvudfråga när finansministern presenterade årets finansplan och statsbudget i januari. En särskild proposition utlovades, men kom inte, under våren. Bakgrunden till insikten om behovet av en förnyelse är uppenbar för de flesta. Den offentliga sektorns funktion, dess förmåga att ge tjänster som i volym och kvalitet står i proportion till kostnaderna, är under debatt. Dess roll ifrågasätts på många områden. Man kan i vissa fall tala om en legitimitetskris. Oavsett inställning till statens roll och hur stort område av samhället som skall omfattas av denna, är vi rimligen överens om att staten som arbetsgivare bör vara föregångare på de flesta områden. Med den förändrade situation som nu råder på svensk arbetsmarknad kommer det de närmaste åren att bli en knivskarp konkurrens om arbetskraften. Det finns en uppenbar risk att staten och hela den offentliga verksamheten kan komma att bli ett B-lag i denna tävlan. Samtidigt som de stora exportföretagen har en historiskt sett hög lönsamhet och därmed lönebetalningsförmåga, har sedan lång tid de allra flesta statliga områden varit utsatta för finansministerns osthyvel, som bl.a. icke har medgivit en effektiv rekrytering eller utbildning för de offentliganställda. Jag tycker det finns anledning att i det här sammanhanget påpeka just detta förhållande. Det skall samtidigt sägas att det nu sker en positiv utveckling på personalpolitikens område. De flesta ser var problemen finns, men ändå återstår mycket att göra. Just i dessa dagar kan man se en brist på samordnad arbetsgivarfunktion inom den offentliga sektorn, och den är enligt min mening på väg att leda oss in i en ny 70-talskris beroende på de snabba och höga lönekostnadsstegringar som man kan tro följer av den pågående avtalsrörelsen. Visst behövs det på många områden — jag skall återkomma till det — ett relativt sett förbättrat löneläge. Men att i ett enda steg ta igen allt för alla kan leda till för nationen olyckliga konsekvenser. Det vore intressant att få en kommentar till detta från utskottets socialdemokratiska talesman. Kommer den socialdemokratiska regeringen att göra något innan olyckan är skedd? Det är så frågan måste formuleras. Staten har onekligen ett stort ansvar för detta i sin arbetsgivarroll. Man måste ta på sig en samordnande funktion. Ett problem i den statliga verksamheten hör samman med löneläget inom rättsväsendet i vid mening. Staten måste kunna rekrytera men också behålla och utveckla kompetent personal. Just på detta område är det för närvarande en riskabel obalans. Medan, som jag nyss sade, det privata näringslivet kan betala och betalar mycket höga löner samt kan erbjuda karriärmöjligheter ligger lönerna vid exempelvis skattemyndigheterna ute i landet på en mycket låg nivå. Det innebär, menar jag, en fara för rättssäkerheten på sikt. Att ständigt behöva skola in ny personal kostar pengar och ger inte den kunskapsuppbyggnad inom förvaltningarna som är så viktig. Staten skall självklart helst ha de bästa juristerna. Detta är dessutom ett statligt kärnområde där vi inte kan vänta på insatser mycket längre. Det vore också intressant att få en kommentar till denna situation, som jag menar är så typisk i dag. I folkpartiets motion påtalas vikten av s.k. osynliga kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Jag delar i stor utsträckning de åsikter som förs fram i motionen. Det handlar inte bara om löner för att göra en arbetsplats attraktiv. Känslan av att ingå i ett uppskattat arbetsteam är också mycket betydelsefull. En alltför ensidig kritik mot all offentlig verksamhet skadar känslan av att man betyder någonting. Denna ensidiga kritik kommer ibland från mycket väletablerade partier i Sveriges riksdag. Jag tycker det är litet onödigt och skapar lätt mindervärdeskänslor hos arbetstagarna. Att skapa en ”företagskultur” ingår i dag i många offentliga förvaltningars förnyelsearbete. Det är positivt, men mycket återstår att göra innan man har uppnått acceptabla positioner. Flexiblare löner och belöningssystem ingår också i denna process. Extra insatser bör märkas i lönesättning och i form av behållna medel på resp. arbetsplatser. Den som har gjort extra insatser och lyckats förbilliga verksamheten samt kunnat ge bättre service åt medborgarna måste få behålla en del av den vinst som förvaltningen i fråga har uppnått. Det var några synpunkter på den allmänna inriktningen av personalpolitiken. Så till våra reservationer i betänkandet. Jag börjar med att yrka bifall till reservation 4, som gäller värnpliktstjänstgöring som meritvärde. Centern föreslår i den reservationen att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som tillgodoser principen om lika meritvärde för värnpliktstjänstgöring. Reservationerna om traktamenten är verkligen värda ett bifall. Alla vet att stora summor i dag går åt till mycket dyra hotellkostnader. Inga incitament finns egentligen för att välja ett billigare alternativ. Jag tror att detta helt har kommit bort i hanteringen. Därför yrkar jag bifall till reservation 8. I reservation 11 tar centern upp frågan om bilersättningen till medresenärer. Denna ersättning har legat på sin nuvarande låga nivå, dvs. 5 öre extra, sedan 1960-talet. Det finns i dag och kommer i en nära framtid — jag tänker på höjningarna av bensinpriset och annat — att finnas ännu starkare skäl för att ge bilisterna en ordentlig stimulans till ökad samåkning. Utöver ekono miska skäl bör det självklart ske också av miljöskäl. Ingen kan väl vara emot en sådan stimulans. I de nya kaliforniska lagförslagen på miljöområdet stimuleras just samåkningi bilar på ett markant sätt. Jag tror t.o.m. att det finns tvingande bestämmelser i lagstiftningen. Innan vi har samma miljösituation som man har där bör socialdemokraterna kunna samla sig till att föreslå en höjning av ersättningen som gör att den åtminstone finns i bakhuvudet hos resenärerna när de skall välja fortskaffningsmedel till en mötesplats. Så är ingalunda fallet i dag. Det tror jag att alla inser. Jag får hoppas att det är ett förbiseende att man inte har rättat till det här. Bilersättningen för medresenärer är alltså onödigt låg. Skälen för avstyrkan av motionen i betänkandet är nu borta i och med den skatteuppgörelse som socialdemokraterna, folkpartiet och i stor utsträckning centern har medverkat till. Om inga nya sakskäl kan presenteras, Gustav Persson, och det torde vara svårt, bör motion och reservation bifallas. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till dem.

Herr talman! Det som händer inom den statliga sektorn är normgivande för kommunoch landstingssektorn. Risken för tvåtredjedelssamhället kommer att växa om staten fortsätter att satsa på cheferna på det sätt som man har gjort inom den statliga sektorn. Det måste, som vi i vpk ser saken, vara lika viktigt att satsa på personal och utvecklande utbildning på alla områden. Det är endast så man kan skapa möjligheter till ökade kunskaper hos all personal och se till att jämställdheten bättre beaktas. Som det nu ser ut kan ingen med bästa vilja i världen skryta med att ha lyckats. Jag tycker det måste vara pinsamt för socialdemokraterna att tala om den statliga personalpolitiken, när man kan konstatera hur stor lönespridningen är inom de statliga förvaltningarna. En uppvärdering av chefsrollen och av lönerna för duktiga medarbetare är den enda centrala del i den statliga personalpolitiken som nu genomförs också inom den övriga offentliga förvaltningen. Den statliga personalpolitiken skall utformas utifrån krav på jämlikhet och rättvisa samt utifrån likalönsoch likavärderingsprincipen. Det måste vara de grundläggande kraven.

När tänker man i så fall se till att de visioner som man skriver så vackert om i betänkandet blir verklighet? Dessa visioner skulle, om de blev verklighet, vara till gagn för många människor inom den offentliga verksamheten. Där finns människor som strävar efter att få utbildning, möjligheter till utveckling och en berättigad del av den gemensamma kakan. Är det bara visioner på ett papper eller finns det tankar på att realisera dem? Nu tillsätts en utredning, och dess direktiv är det svårt att utläsa i betänkandet. Men är direktiven grundläggande för den utveckling som man vill ha inom den offentliga och statliga förvaltningen? Som det ser ut i dag inom den statliga förvaltningen ur jämställdhetssyn punkt är det, som jag sade förut, egentligen inte någonting man kan gå ut och skryta om. Jag tycker att det är synd, för inom den statliga förvaltningen finns det många kompetenta, bl.a. kvinnor, som borde ha möjlighet att utvecklas och få en chefsroll, men de hålls tillbaka på ett eller annat sätt. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga vpk-reservationer vid detta betänkande.

Herr talman! Det finns i den kommunistiska reservationen nr 3 några passusar som också Karl-Erik Persson vidrörde och som jag något vill ställa under luppen. ” Karl-Erik Persson säger att löneskillnaderna inte får bli stora, att det måste finnas en solidaritet i löneutvecklingen, ett slags jämlikhetsideal, och att det är ett rättvisekrav att lönepolitiken skall vara lika lön till alla. Han talar också om att utbildningen om möjligt bör bli lika och att man därför vill satsa på dem som har den sämsta utbildningen. Men man talar inte något om att också de som är duktiga kan behöva en fortsatt utbildning. Det här innebär, som jag ser det, en uniformering i svenskt arbetsliv av öststatsmodell. I öststaterna rasar nu allting samman på ett sätt som vi faktiskt inte trott vara möjligt, även om vi haft aningar om att utvecklingen skulle gå i den riktningen. Den politik som bedrivits i öststaterna har lett till en sämre arbetsledning på arbetsplatserna än som varit nödvändigt — ingen har velat ta på sig arbetsledaruppgifter, därför att det inte har gett några extra pengar. En sämre utveckling har blivit följden, en sämre tillväxt, med ytterligare försämrad lönebetalningsförmåga. Är det den utvecklingen, Karl-Erik Persson, som vänsterpartiet kommunisterna vill ha också i vårt land?

Herr talman! Det är synd att inte Erik Holmkvist och jag har litet längre tid att diskutera det här, för det skulle vara väldigt roligt. Jag förstår att tankar om solidaritet bär Erik Holmkvist emot — det uttryckte han ju nu här. Men likalönspolitiken innebär inte att alla skall ha lika lön. Att alla som har samma befattning, oavsett kön eller ålder, måste ha lika lön, det är vad likalönsprincipen utgår ifrån. När moderater inte klarar av att försvara de egna ståndpunkterna eller själva vill angripa någon, då tar de till öststaterna. Jag vet inte vad Erik Holmkvist känner till om öststaterna. Han kanske känner dem bättre än jag. Jag kan inte svara för öststaternas vare sig personalpolitik, lönepolitik eller något annat. Eftersom Erik Holmkvist verkar vara så intresserad av och engagerad i öststaterna, kanske han borde ta upp den debatten när kammaren behandlar ett betänkande om utrikespolitiken. Att tala om öststaterna när vi behandlar den statliga lönepolitiken i Sverige, tycker jag rimmar litet dåligt.

Herr talman! Det skulle inte heller bjuda mig emot att få en debatt med Karl-Erik Persson där vi har mera tid. Men jag vill än en gång ställa frågan: Är det den utvecklingen som Karl Erik Persson och vänsterpartiet kommunisterna vill ha i Sverige som man har fått i öststaterna, där man har praktiserat just den politik som vänsterpartiet kommunisterna ger uttryck för i sin reservation? Det var den frågan jag ville ha svar på. Att likalönsprincipen så småningom resulterar i en sådan utveckling, tror jag är allom bekant i dag. Jag tror inte att något parti i Sverige i dag — möjligen bortsett från vänsterpartiet kommunisterna — har någon annan uppfattning än att det inte är möjligt att genomföra en uniformering av utbildning och lönesättning. Jag tycker att reservation 3 visar alldeles tydligt att vänsterpartiet kommunisterna i de här frågorna ännu är kvar i de djupa hjulspår där ni har vistats under så många år.
Herr talman! Jag vet inte om öststaterna har praktiserat någonting som vi har uttryckt i en reservation. Påståendet att de har gjort det får stå för Erik Holmkvist. Det vi presenterar i reservationen är vår syn på hur den statliga personalpolitiken skall utvecklas i Sverige. Vad det har att göra med någonting som eventuellt har praktiserats i öststaterna kan jag inte svara på.

Herr talman! Av miljöpartiets reservationer tänker jag nu bara tala om två. Gösta Lyngå skall senare tala för vårt förslag att den anställde vid löneökning skall kunna få välja att ta ut förbättringen i minskad arbetstid i stället för ökad lön. Den ena reservationen som jag tänkte ta upp handlar om nattraktamenten. Vi vill återinföra de generella nattraktamentena, för dagens regler leder till stort slöseri. Dagens regler innebär att hela övernattningskostnaden betalas av den som sänt vederbörande på tjänsteresa, och det får lätt till följd att den enskilde inte försöker hålla igen på kostnaderna. Resultatet har blivit en kostnadsexplosion som belastar statskassan. Att det inte finns ett maximibelopp har säkert bidragit till att hotellpriserna har rusat i höjden. Vi föreslår att övernattningskostnaderna begränsas genom att man sätter ett maxbelopp. Den andra reservationen gäller att rättvisa villkor skall gälla för homosexuella sambor i fråga om den statliga grupplivförsäkringen. Vi stöder här två motioner, en från vpk och en från folkpartiet. För mig känns det självklart att alla sambor skall ha samma regler i det här avseendet. Varför skulle det förresten inte kunna gälla även syskon som bott ihop i många år? Fast det handlar ju inte den här reservationen om. Jag är besviken på att motionerna inte har fått större stöd i utskottet. Folkpartiets representanter i utskottet har t.ex. inte stött folkpartimotionen. Till sist skall jag ta upp frågan om bilersättning för medresande, som flera redan har pratat om här. Jag håller med motionären Birgitta Hambraeus om att man borde stimulera samåkning genom att göra det mer lönsamt att ha många medpassagerare i bilen. I ett särskilt yttrande instämmer jag i syftet med hennes förslag att öka ersättningen från nuvarande fem öre till kanske 15 öre per kilometer, men ett villkor för att jag skall kunna stödja förslaget är att man samtidigt drar ner på grundersättningen för föraren/bilägaren. Vi vill inte öka bilersättningarna, snarare minska dem. Det är anledningen till att jag inte kan stödja reservation 11, som bara föreslår höjd ersättning för medpassagerarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5, 6, 7 och 9.

Herr talman! I det här betänkandet som behandlar 14 motioner anknyter de flesta motionerna till den statliga personalpolitiken. De flesta motionerna har behandlats tidigare av arbetsmarknadsutskottet. Moderaterna och folkpartiet hävdar att man skall trygga personalförsörjningen genom att skapa mer kompetent personal. Man vill utveckla arbetsgivarrollen och arbetsledarrollen och det skall finnas konkurrenskraftiga arbetsvillkor. Man talar även om ett flexibelt lönesystem och hänvisar till privata företag. Folkpartiet säger också att den enskilda arbetsgivaren har lättare att rekrytera personal inom sociala sektorn utan att ange några bevis för det. Dessutom hävdar man att lönerna är alltför sammanpressade. Vpk hävdar däremot motsatsen. Lönepolitiken skall utgå från jämlikhet och rättvisa och man tar avstånd från uppvärderingen av chefsrollen. Vpk kräver innehåll i och inflytande på arbetet och lokalt godkännande av fackföreningar vid förändringar i arbetsorganisationen, dvs. i klartext vetorätt. Denna redovisning belyser mycket klart de stora skillnader som råder mellan de borgerliga och vpk. De borgerliga betonar arbetsgivarrollen, cheferna, större löneskillnader och större skillnader i arbetsvillkor. Man talar visserligen i förtäckta ordalag genom att tala om konkurrenskraftiga arbetsvillkor, löneplaner som har blivit för mycket sammanpressade och flexibelt lönesystem, och man hänvisar till de privata som ett föredöme. Vpk har alltså den rakt motsatta åsikten här. Så här olika är det alltså mellan ytterligheterna när det gäller statlig personalpolitik. Vi socialdemokrater ser på detta litet mera mitt emellan. Vi vill driva en personalpolitik som tillgodoser de anställdas önskemål. Men vi vill också ha en arbetsgivarroll så att medborgarna får nytta av den produktion som staten bedriver. Det är alltså båda dessa delar som måste sammanföras. Det är mer än vad det borgerliga lägret eller vpk gör. Det sägs här att de övergripande målen för personalpolitiken är en effektiv statsförvaltning. Vi vill också medverka till samhällsekonomisk balans. Det är viktigt med tanke på att staten är en stor arbetsgivare och måste ta samma ansvar som man gör inom den privata sektorn. Ett demokratiskt arbetsliv skall främjas. De borgerliga tror att man kan främja ett demokratiskt arbets liv genom att skapa större löneskillnader och större olikheter i arbetsvillkor. Det tror inte vi socialdemokrater på. Karl-Erik Persson undrar om vi har uppnått dessa mål. Självfallet har vi inte uppnått alla mål. Men man måste ständigt arbeta i den riktningen. Det är vad de övergripande målen går ut på. Jag tror aldrig man når dessa mål då arbetsmarknaden förändras varje dag. När jag arbetade på arbetsförmedlingen hade jag en lärare som sade att arbetsmarknaden är varje morgon ny. Det sker alltså en ständig förändring. Därför måste man ha dessa mål att arbeta mot. De borgerliga har en övertro på löneskillnaderna och tror att de skall lösa alla problem tillsammans med konkurrensen om arbetskraften. Erfarenheterna från de år som har gått efter andra världskriget visar på annat. Vi har i det här landet drivit en solidarisk lönepolitik, och det har gett, Charlotte Branting, kvinnorna en helt annan lönesättning än om vi hade drivit en spridd lönepolitik. Dessutom har de lågavlönade fått en helt annan ekonomisk situation med hjälp av denna politik. Vi hävdar därför att lönepolitiken är bara en del för att uppnå de tre mål jag tidigare har redovisat. Vi tror inte heller, som vpk, på att det går att ha en lokal vetorätt när arbetsorganisationen skall ändras. Det krävs så stor strukturomvandling också iden offentliga sektorn att det inte går att ha vetorätt i sådana sammanhang. Det är också en erfarenhet som svensk fackföreningsrörelse har gjort. Folkpartiet har även tagit fram decentralisering och anpassning av personal till olika verksamhetsgrenar. Det ligger helt i linje med den nuvarande utvecklingen av personalpolitiken. Vpk har krav på att satsningar på utbildning av personer med endast nioårig skolgång skall göras. Syftet med den statliga personalpolitiken är att detta krav skall tillgodoses. Regeringen skall tillsätta en utredning om kompetensutveckling. Den utredningen syftar till att dels kartlägga, dels analysera de framtida behoven av just utbildning och föreslå åtgärder. Detta kommer naturligtvis de breda grupperna till del, och det gäller över hela arbetsmarknaden och sjävfallet inom den statliga sektorn. Arbetsmarknadsutskottet hävdar här att den nuvarande inriktningen på den statliga personalpolitiken måste fullföljas. Den är väl avvägd mellan de borgerliga partiernas förslag och vpk:s förslag. Utskottet avstyrker därför motionerna. Lennart Brunander har åter väckt en motion om meritvärdering av värnpliktstjänstgöring. Han vill att värnpliktstjänstgöring likställs med annan anställning. Arbetsmarknadsutskottet anförde förra året, och gör det på nytt, att all erfarenhet som är relevant när man söker en tjänst också skall få åberopas. Det skall man naturligtvis också få göra med värnpliktstjänstgöring. Men samtidigt anförde arbetsmarknadsutskottet då, och gör det även nu, att det exempel som motionären nämner om uppsägning gäller mindre meritvärdering och mer anställningsskyddslagen och turordningsregler som fastställs genom avtal. Utskottet är därför inte berett att vidta några ytterligare åtgärder i det fallet. I motionen från Sven-Gösta Signell m.fl. socialdemokrater yrkar man på en vidareutveckling av den statliga personalpolitiken när det gäller kampen mot alkoholskador. Man nämner olycksfaktorer, otrivsel, längre sjukskriv ning, social utslagning och som det yttersta en för tidig död. Detta har bl.a. Folkhälsorapporten visat på. Arbetsmarknadsutskottet instämmer här i arbetsplatsens betydelse när det gäller att rehabilitera, förebygga och stödja. Utskottet redovisar en rad åtgärder som har vidtagits. Det gäller statens arbetsmiljönämnd som ger rekommendationer och vägledning i dessa frågor, Statshälsans insatser, de lokala arbetsmarknadsparternas insatser och skyddshälsoorganisationen. Vidare kan man hänvisa till att det kommer att framläggas en proposition baserad på rehabiliteringsutredningens och arbetsmiljökommissionens arbete. De arbetar ju också i den här riktningen. Vi anser att stora insatser görs och kommer att göras i framtiden. Därför bör motionen inte föranleda någon åtgärd. Miljöpartiet genom Gösta Lyngå föreslår att arbetstagare vid uppflyttning till högre tjänstetidsklasser skall få välja mellan ökad lön och minskad arbetstid. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till att detta är en förhandlingsfråga. Löneplaner och tjänstetidsklasser kommer förmodligen att slopas, om man får tro utvecklingen som för närvarande pågår när det gäller avtalsförhandlingarna. Bo Lundgren tillsammans med moderater, folkpartister, vpk och miljöpartiet tar upp frågan om pension för huvudlärareller institutionsföreståndartjänster som avskäffades den 1 juli 1987. Man hävdar här att de enskilda befattningshavarna har lidit rättsförluster. Arbetsmarknadsutskottet delar inte denna uppfattning. Det har här varit fråga om en förhandlingsuppgörelse i samband med övergångsbestämmelse när tjänsterna avskaffades. Riksdagen kan inte efter avtalsuppgörelsen komma och säga något annat. Utskottet avstyrker därför motionen. Detsamma gäller en motion från vpk, Lars Werner, och folkpartiet, Maria Leissner, om efterlevandeskydd i grupplivförsäkringar för homosexulla sambor. Även här är det numera en förhandlingsfråga. Det gäller alltså en uppgörelse mellan arbetsmarknadens parter, dvs. reglementet har avskaffats och ersatts med avtal. Utskottet avstyrker motionen. Slutligen tas frågan om statliga nattraktamenten upp i motioner från miljöpartiet och moderaterna. Det gäller även bilersättningar för medresande och ersättning i de fyra nordligaste länen. Motionen avstyrks med hänvisning till den pågående behandlingen av inkomstskatteutredningen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadutskottets betänkande nr 7 och avslag på samtliga motioner och reservationer.

Herr talman! Vad vi säger är att det är alldeles nödvändigt att staten som arbetsgivare i framtiden skall kunna konkurrera om den bästa arbetskraften. Något annat mål skall vi inte ha, och jag tror att vi är eniga på den punkten. För att detta skall bli möjligt, för att staten skall kunna konkurrera om det bästa på arbetsmarknaden i fråga om arbetskraft, krävs en större flexibilitet än vad vi hittills har sett från statens sida. Statens roll som arbetsgivare är oerhört komplicerad, i all synnerhet i en tid när efterfrågan på arbetskraft är så stark som den är just nu. En solidarisk lönepolitik, säger Gustav Persson, det är vad vi har drivit. Vi har dessutom drivit en fördelningspolitik. Men, Gustav Persson, det har gått för långt, vilket bl.a. har resulterat i att vi nu får en ny skattepolitik som medger skattesänkningar på 4 000 till 6 000 kr. i månaden för dem som tjänar mycket. Den som tjänar litet däremot får inte just någon skattesänkning alls. Detta tycker jag är ett bevis på hur nödvändigt det är att vi fortsätter att anpassa oss till vår roll inom EG, som kräver denna insats av oss. Det förslag som är lagt visar, med de brister det har i finansieringen, hur nödvändigt det ändå är att få en flexibel lösning som innebär att den som är duktig — och då naturligtvis har en hög lön — får mer kvar i sin plånbok än vad han får i dag.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

Herr talman! Statens roll som arbetsgivare, Gustav Persson, hänger intimt samman med löneförhandlingarna och resultaten av dessa. Det vi nu ser inför våra ögon är någonting av uppdämda krav och önskemål som håller på att explodera i en situation som tenderar att bli mycket lik den som rådde i mitten av 70-talet. Jag ställde en fråga för att få veta om socialdemokraterna hade några tankar på att försöka ta tag i detta med en mera samordnad statlig insats. Uppenbarligen har man misslyckats med att i förväg skapa trovärdiga förutsättningar för en lönerörelse som skulle stanna ens i närheten av vad Kjell-Olof Feldt förutsåg i januari i år. De borgerliga — jag räknar mig som borgerlig — vill inte bara se ökade löneklyftor, och se det som lösningen på statens personalproblem. Den ideologi, eller vad man skall kalla det, som Gustav Persson förfäktar går egentligen ut på att den rätta positionen måste finnas någonstans mitt emellan de borgerliga och vpk. Jag tror inte att detta räcker. Man måste ha en mera medveten inställning för att resultatet skall bli bra. Vi tror att löner och chefsförhållanden är viktiga faktorer i förnyelsen av den offentliga sektorn. Jag kan som exempel nämna de skattehandläggare som finns på länsstyrelsen i mitt län. Dessa ställer knappast i dag upp på den typ av solidarisk lönepolitik som Gustav Persson förfäktar som den enda sanna lösningen. Egentligen är det precis tvärtom; de röstar så att säga även här med fötterna. De lämnar sina tjänster, och det uppstår ett behov av en ständigt ny inskolningsperiod med ny personal. Man får inte den kompetensuppbyggnad i förvaltningen som är så viktig för att staten på ett kärnområde verkligen i förlängningen skall kunna garantera den rättssäkerhet som alla är så betjänta av. Det är enligt min mening också viktigt att vi har effektiva belöningssystem inom den offentliga sektorn. Till sist några ord beträffande centermotionen om ersättning för medåkare, bilersättningen. Jag efterlyste nya argument eftersom de som fanns i betänkandet hade fallit till följd av skatteuppgörelsen. Det blir när det gäller bilersättningarna inte några grundläggande förändringar, som det står skrivet i betänkandet. Trots detta föreslår Gustav Persson, utan nya argument, att motionen skall avslås. Det är litet synd, för här skulle man faktiskt kunna agera genom ett bifall till en så självklar propå.

Herr talman! Vad är nu livskvalitet? Frågan är berättigad när människor som resultat av reklam, grupptryck, statusbehov etc. skaffar sig allt fler prylar för att fylla upp hem och fritid. Detta sker oftast när man har en disponibel inkomst som ligger över den nivå där man tillfredsställt sina basbehov. Emellertid finns det många visare människor som väljer en annan väg, som i stället för högre lön väljer kortare arbetstid, mer tid för sin familj och sin fritid — vilket enligt min uppfattning är lika med högre livskvalitet. Det är bra att samhället är så flexibelt att många kan välja enligt sin egen livsstil. Dess värre är det dock inte så för alla; många är fast i sin lönekarusell. Min motion var avsedd att visa på en väg ut ur denna bindning. Tanken är att man i stället för ökad löneklass skall kunna välja en förkortad arbetstid. Detta skulle ha fördelar för alla parter: Löntagare kan välja fritid framför pengar. Arbetsgivare kan arbeta utan automatiska ökningar av lönekontot. Samhällets ekonomiska takt kan bli lugnare. När nu utskottet har avstyrkt motionen har detta skett av bl.a. två skäl. För det första har denna aspekt inte diskuterats i arbetstidskommitténs be tänkande. För det andra kan frågan tas upp i avtalsförhandlingar mellan parterna. Den första motiveringen är troligen den sämsta. Ett förslag kan alltså inte tas upp därför att det inte tidigare har tagits upp. Hur menar utskottet att någonting någonsin skall ske om det är deras filosofi som gäller? Den andra motiveringen är av typ ”goddag-yxskaft”. Bästa utskott, det är ju just detta vi motionerar om, nämligen att visa vägen för arbetsmarknadens parter. Regeringen skall skaffa fram tabeller och riksdagen skall uppmana parterna på arbetsmarknaden att införa valfriheten i sina avtal. Det var det motionen gällde. Att avslå den med samma motivering låter konstigt. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 5 i mom. 4.

Fru talman!

Särskilt de två första frågorna är mycket allmänna till sin natur. Om man tar del av Nic Grönvalls motivering till frågorna för att få ett begrepp om vad han egentligen vill ha svar på, kan man konstatera att han inleder med påståendet att den enskildes rättssäkerhet systematiskt sätts i efterhand i vad han kallar socialdemokratins rättssäkerhetsbild. Därefter framför han olika exempel på att högsta domstolen och regeringsrätten fyller ut lagstiftningen med egna tolkningar. Han hävdar att de i vissa fall skulle tolka lagen på ett sätt som urholkar rättssäkerhetsbegreppet. I andra exempel kritiserar han andra domstolar och myndigheter. Han påstår bl.a. att de i vissa angivna ärenden har tagit sig rätt till övermakt och utan grund skandaliserat enskilda etc. De domare och andra tjänstemän som beskyllningarna riktas mot har inte någon möjlighet att försvara sig här i riksdagen. Som Nic Grönvall borde förstå kan jag inte gå in på enskilda avgöranden och beslut av domstolar och myndigheter. Jag har dessutom svårt att förstå vad exemplen har med socialdemokratin att göra. Menar Nic Grönvall att beslutsfattarna varit socialdemokrater? Eller är det omständigheten att de levt i ett av socialdemokraterna styrt samhälle som medfört att de fattat beslut som enligt Nic Grönvall är oriktiga? När jag läser Nic Grönvalls tredje fråga och jämför den med vad han inledningsvis säger om socialdemokratin, tycker jag mig ändå begripa de två tidigare frågorna. Det är tydligen trots allt inte de utpekade domstolarna och myndigheterna som har huvudansvaret för de missförhållanden som Nic Grönvall anser förekomma. I stället är det lagstiftaren — i första hand alltså riksdagen själv — som har detta ansvar, eftersom den beslutat om lagar som måste tolkas eller utfyllas av domstolar och myndigheter. För Nic Grönvall verkar möjligheten av att lagar tolkas eller att lagar fylls ut genom föreskrifter av olika slag framstå som något av ett spöke. Särskilt för många icke-jurister kan det nog vara frestande att tänka i sådana banor som Nic Grönvall, själv jurist och f.d. advokat, tycks göra. I förlängningen ligger ju t.o.m. att juristerna — utom alla de som måste syssla med lagstiftning förstås — kan ersättas av bokstavstrogna icke-jurister som slår upp svaren i lagboken. Men alla sådana här tankar är bara utopier. Det har aldrig funnits något samhälle där man har kunnat reglera alla frågor i lag, och det kommer inte heller att finnas eller ens vara önskvärt. De allra flesta lagbestämmelser måste, trots lagstiftarens ambitioner, bli sådana att en tolkning i vissa fall måste ske. Lagstiftaren kan nämligen inte ens i fantasin föreställa sig alla de situationer som kan uppstå i det praktiska rättslivet. En fullständig detaljreglering skulle också leda till ett obeskrivligt omfattande lagverk. När Nic Grönvall talar om behovet av förutsebarhet vill jag mot det stryka under behovet av att lagverket inte är så komplicerat att det blir omöjligt att överblicka. Till detta kommer att en alltför detaljerad lagstiftning kan hämma en god och önskvärd rättsutveckling. Det är alltså inte utan sakliga skäl som det lagstiftande organet i vårt land och i alla andra länder i allmänhet nöjer sig med lagbestämmelser som kan behöva tolkas. Detta ger ofrånkomligen domstolar och myndigheter viss frihet, men det är samtidigt viktigt att framhålla att det finns principer för hur lagar kan och bör tolkas. Riksdagen kan inte heller lägga sig i alla detaljfrågor. För att riksdagen skall kunna fungera är det i stället nödvändigt att regeringen och myndigheterna i viss utsträckning tillåts att utfärda egna föreskrifter inom lagstiftningens ramar. Regeringsformen bygger också på en sådan uppgiftsfördelning. Det är för övrigt förvånande att Nic Grönvall har en sådan tilltro till en så extrem centralstyrning som interpellationen ger uttryck för. Det är i varje enskilt lagstiftningsärende en balansgång att välja mellan olika detaljeringsnivåer. Någon allmän tumregel går inte att ge. Så mycket kan man slå fast att det särskilt inom straffrätten är viktigt att strävan efter en precis lagstiftning sträcker sig långt. Det kan behöva ske till priset av lagstiftningens lättillgänglighet eller till priset av att man på det område det gäller inte kriminaliserar alla förfaranden man i och för sig skulle haft anledning att bestraffa. I stället kan man behöva dra gränser mellan det straffbara och det inte straffbara området mera restriktivt för att få en klar skiljelinje. På andra rättsområden kan man inte alltid inta en lika försiktig attityd utan att man får en rättstillämpning som kan verka stötande i enskilda fall. Särskilt på civilrättsområdet är det närmast uppenbart att man kan behöva lämna ganska stort utrymme åt domstolarna att tolka lagarna, om inte en av parterna skall gå miste om sin rätt. Men låt oss diskutera hur långt man då bör gå i anslutning till varje enskilt lagstiftningsärende, och inte i ett så här allmänt sammanhang där det är omöjligt att göra närmare preciseringar. Nic Grönvalls fjärde fråga är av annat slag än de tre andra. I motsats till Nic Grönvall tror jag inte det finns fog för att generellt påstå att det här i landet skulle finnas brister i vad han kallar konsumenternas rättskänsla eller i konsumenternas förmåga till självständig kritik. Han tycks mena att konsumenterna blivit alltför passiva till följd av att staten varit alltför aktiv på konsumentområdet. Jag vill i det sammanhanget först och främst påminna om de mål och riktlinjer för konsumentpolitiken som riksdagen lade fast så sent som år 1986. De övergripande målen för samhällets konsumentpolitik är enligt riksdagens beslut att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. De erfarenheter vi har av den aktiva konsumentpolitiken visar också klart att det förhåller sig precis tvärtom mot vad Nic Grönvall tror. Genom att statsmakterna genom lagstiftning och andra åtgärder har stärkt konsumenternas ställning har de fått sådana redskap som de behöver för att själva ta till vara sina rättigheter. Mycket återstår ännu att göra. Men för mig är det alldeles tydligt att intresset för konsumentfrågor har ökat under åren och att vi således — i enlighet med riksdagens beslut — bör gå vidare på den inslagna vägen.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Mitt inlägg kommer att bli ovanligt fylligt, eftersom svaret var så långt att det verkligen innehöll tydliga avslöjanden av skillnaderna mellan socialdemokratins rättssäkerhetsuppfattning och den som jag står för. I svaret uttrycker justitieministern en viss svårighet att förstå frågorna och deras generella natur. Det kan därför vara skäl att ta upp en diskussion med en något annan indelning av problemen och att i den nya indelningen inarbeta en del av de synpunkter som justitieministern framförde i svaret. Bakgrunden till interpellationen är naturligtvis att det — vilket justitieministern måste vara medveten om — i Sverige finns en djupt känd oro över att den enskilde alltid är förlorare. Vi har många exempel på det. För övrigt har vi alldeles nyligen fått uppleva att justitieministern på grund av Bertil Bengtssons promemoria äntligen har insett att de missförhållanden som råder när det gäller myndigheters ansvar skall korrigeras. Huruvida det är en tillräcklig korrigering återstår att se. Den frågan skall riksdagen behandla och pröva. Denna oro har uppstått därför att vi i Sverige har en rättssäkerhet och en grundläggande frihetsdebatt som avviker från den i övriga länder i världen. Europadomstolen, som handlägger konventionen om de mänskliga rättigheterna, nödsakas ideligen konstatera att Sverige inte lever upp till sina internationella åtaganden. Är justitieministern beredd att delta i en översyn av grundlagens kapitel om frioch rättigheter för den enskilde, så att vi därmed skulle kunna lägga fast en grundval för lagstiftning inom vilken vi kan tillåta ramlagstiftningsteknik? Om inte den enskildes rättssäkerhet garanteras i grundlagen kan vi inte tillåta att andra myndigheter än riksdagen stiftar lagar. Vi är på väg mot en sådan utveckling, fru justitieminister. Varför kan vi inte tillsätta en utredning om möjligheterna att inarbeta Europakonventionens rättighetsbestämningar i svensk lagstiftning? Är justitieministern beredd att medverka till det? Om så inte är fallet, varför är ni inte det? Varför skall våra internationella åtaganden inte komma till uttryck i svensk lag? När det gäller utfyllnadsfrågan och frågan om ramlagstiftning vill jag säga att en rättsordning som inte kan förutses av den enskilde inte är någon rättsordning. Det är i stället den politiska maktens sätt att tala. Vi måste upprätthålla kravet på förutsebarhet. Det kan vi inte göra om vi låter underordnade myndigheter och t.o.m. domstolar fylla ut lagen med regler som lagstiftaren inte har tänkt sig. Justitieministern gör sig litet lustig över att jag vill ha centralstyrning i den här frågan. Det vill jag verkligen. Det finns en lagstiftare i Sverige — Sveriges riksdag. Det är mycket angeläget att det inte finns någon annan lagstiftare. Författningssamlingar utges av konsumentverket, riksskatteverket och många andra myndigheter. En del författningsanvisningar är inte bindande, andra är det. Riksdagen kan inte påverka innehållet, som många gånger är långtgående. Det är inte acceptabelt att lagstiftningsmakten på det sättet ”blöder ut” till underordnade myndigheter. Jag vill även säga något om domarrollen. Justitieministern har här försökt göra gällande att jag angriper domare och andra. Det är visserligen ett angrepp på domare, men domarna agerar inom ramen för de regler och med de uppträdanden som den politiska makten tilldelar dem. Vi har bland jurister i Sverige den klara uppfattningen att det finns ett rakt rör mellan kanslihuset och högsta domstolen. Är justitieministern beredd att medverka till att vi ändrar på ordningen för utseende av högre domare? Skulle justitieministern kunna tänka sig möjligheten med ett kollegium som värderar kompetens och därefter ger förslag till regeringen när det gäller utnämnande av höga domartjänster? Som det är nu kan regeringen faktiskt plocka fritt bland sina egna trogna i kanslihuset och på andra håll i samhället. Detta är en viktig fråga. Jag vill be justitieministern — det är nästintill ett krav — uttala sig särskilt om denna fråga. Jag har skrivit om utfyllnaden av oskriven lag från domstolens sida och tolkning av lag på gränsen till genomsyn och med bortseende från formella frågor. I somras fördes en debatt i Sverige där en professor påvisade att en domstol ansåg sig berättigad att ändra på en lag som den inte ansåg vara bra. Det kända fallet med snickaren Hjortsberg är ett exempel på det. Ett klart fall av arbetsgivaransvar bedömdes såsom fritt från arbetsgivaransvar av domstolarna på grund av medietryck och uttalanden av finansministern. Jag undrar om justitieministern nu skulle vilja deklarera att domstolarna alltid måste följa lagen och att domstolarna i varje fall aldrig får ändra lagen. Det är viktigt att justitieministern säger detta. I debatten i Sydsvenskan i somras framträdde regeringsrättsdomaren Stig von Bahr och uttalade att han ansåg att domstolarna hade rätt att ändra lagen. I så fall är vi långt ifrån rättssäkerhet och förutsebarhet. Det är viktigt att justitieministern tar avstånd från en sådan syn på domarrollen.

Fru talman! Jag tar mig friheten att gå in i denna debatt. Den interpellation som Nic Grönvall har väckt berör många stora och viktiga frågor. Jag är dock medveten om att det är svåra frågor, och jag har full förståelse för att justitieministern tycker att det är problematiskt att besvara dem. Inledningsvis vill jag också säga att jag inte instämmer i Nic Grönvalls samtliga formuleringar. Men det sätt på vilket justitieministern svarar en ledamot av Sveriges riksdag som tar upp angelägna ärenden är både förvånande och beklagligt. Det visar en total oförståelse för de angelägna rättssäkerhetskrav som vi alla borde vara intresserade av. I interpellationssvaret finns obegripliga bortförklaringar. Jag tycker mig också spåra — jag hoppas att det är fel — en onödig arrogans i från justitieministerns sida i det här sammanhanget. När jag satte mig för att lyssna till svaret var min förhoppning att justitieministern skulle visa en stor respekt för att parlamentet intresserar sig för rättssäkerhetsfrågor. Jag hade hoppats på en djupare insikt i dessa frågor och framför allt på att justitieministern skulle ha en ödmjukare inställning till det rättssamhälle som vi alla är, eller i varje fall borde vara, intresserade av. Jag påstår inte att Sverige inte är ett rättssamhälle. Man måste dock vara både blind och döv om man inte inser problemen. Det krävs av justitieminis tern att hon intar en offensiv inställning. Justitieministerns handlande i dessa frågor har hittills präglats av passivitet. För att inte bara tala i allmänna termer är jag beredd att exemplifiera detta på tre viktiga områden. Det finns flera, men jag skall begränsa mig. Det första gäller den s.k. besöksförbudslagen. Den innebär att kvinnor som har blivit utsatta för trakasserier från män skall ha en chans att få ett slags kvinnofrid i modern tid. Besöksförbudslagen är tandlös, det är erkänt av alla. Den fungerar inte bra. Trots att vi i denna kammare upprepade gånger har påpekat detta för justitieministern, har justitieministern dragit kvinnofriden i långbänk. Det gjorde inte ens Birger Jarl. Till slut har justitieutskottet tvingats att ta ett eget initiativ för att få till stånd en bättre lagstiftning. Skall det verkligen behöva vara på det sättet? För det andra gäller det trafiknykterhet. Kritiken är skarp ute i hela samhället: sprit och bilkörning hör inte ihop. Någon mer vacklande inställning än den justitieministern har visat i den frågan är det svårt att hitta. Någon proposition har vi haft, som det inte bidde någonting av. Till slut bidde det något. Den propositionen var framtvingad av hela samhället. Det mest intressanta är väl att det var socialdemokraterna inom justitieministerns egna led som tvingade fram en proposition. Dess innehåll kunde dock ha varit bättre. Det bästa exemplet — eller det sämsta — på en passiv inställning och ett ointresse för rättssäkerhet hänför sig till skadeståndslagen. Om myndigheter gör fel och det drabbar enskilda människor skall de som drabbas rimligen få ersättning. Men så är det inte enligt gällande lag. Det finns mängder av exempel på hur dåligt lagen fungerar. Inte heller här har justitieministern kunnat samla ihop sig och få till stånd något resultat. I stället har lagutskottet fått se till detta. Nu fortsätter justitieministern och trasslar, vill jag påstå. Propositionens förslag är t.o.m. sämre än utredningen som Bertil Bengtsson har gjort, och det vill inte säga litet. I stället för att man visar generositet mot alla de människor som har drabbats får vi nu en halvmesyr, en delreform som är en skenreform, som rimligen även justitieminister Laila Freivalds borde vara missnöjd med.

Fru talman! Nic Grönvall sade i sin inledning att han medgav att hans interpellation var ett angrepp på domare. Det tycker jag var ett beklämmande erkännande. Till skillnad från Nic Grönvall har jag ett mycket stort förtroende för våra domstolar och de tjänstemän som arbetar där. Det gäller även myndigheterna. Nic Grönvall tar upp frågan om det oacceptabla i att myndigheter utfärdar regler som utfyllnad av den lagstiftning riksdagen beslutar om. Jag vill erinra Nic Grönvall om vilka regler för myndigheternas möjligheter att meddela föreskrifter av olika slag som riksdagen har beslutat om och som är i enlighet med de grundlagar vi har: Myndigheter under regeringen är enligt regeringsformen behöriga att utfärda föreskrifter, dvs. bindande regler, men endast efter uttryckligt bemyn digande av regeringen. På för medborgarna särskilt viktiga områden måste regeringens bemyndigande i sin tur ha stöd i ett bemyndigande av riksdagen. För att besluta om allmänna råd, dvs. regler som inte är bindande för vare sig myndigheter eller enskilda, behöver myndigheterna inte något särskilt bemyndigande. Den tidigare använda termen anvisningar, som användes i fall där det ofta var oklart om reglerna var bindande eller ej, får sedan den 1 juli 1984 inte användas som beteckning för bindande regler. I stället måste ordet ”föreskrifter” ingå i rubriken till sådana. Myndigheterna kan emellertid inte utfärda vilka allmänna råd som helst. Enligt begränsningsförordningen måste såväl föreskrifters som allmänna råds kostnadsmässiga och andra konsekvenser utredas ordentligt innan reglerna beslutas. Om en regel, och det gäller även ett allmänt råd, kan antas leda till icke oväsentligt ökade kostnader för staten, kommun eller enskilda måste myndigheten inhämta regeringens medgivande för att få besluta om regeln. Om Nic Grönvall anser att den ordning vi har för myndigheters möjligheter att utfärda föreskrifter och allmänna råd inte är bra, anser jag att det är en fråga för den lagstiftande församlingen att ändra de regler som skapar dessa förutsättningar. Nic Grönvall ställde en direkt fråga till mig om utseende av ledamöter i högsta domstolen. Jag anser att det var ett direkt kränkande av de ledamöter vi har i vår högsta domstol, att på det tydliga sättet påstå att de är utsedda av regeringen för att de går i regeringens ledband — raka rör mellan regeringskansliet och högsta domstolen. Jag är öppen för diskussion om i vilken ordning som högsta domstolens ledamöter bör utses, men jag diskuterar inte frågan utifrån ett påstående att de skulle vara regeringens lakejer. Det pågår en debatt i vårt land som en konsekvens av att Europadomstolen i vissa fall har konstaterat att den lagstiftning som vi har i Sverige, som i långa stycken bygger på gamla traditioner, inte överensstämmer helt med de åtaganden vi har gjort enligt Europakonventionen. Mot bakgrund av den kritik som vi har drabbats av från Europadomstolen har vi genomfört lagändringar. Det har t.ex. handlat om sådana frågor som tider för häktning; vi har nu nya häktningsregler i vårt land. Varje gång vi blir uppmärksammade på att den ordning vi har skapat i vårt land inte överensstämmer med Europakonventionen enligt Europadomstolens syn på saken, har vi anpassat vår lagstiftning. Det kommer vi givetvis att göra även fortsättningsvis. Det har hittills i mycket stor utsträckning handlat om just formaliaregler. Den debatt vi för har inte alltid inneburit att vi utan vidare har ansett att de förändringar av lagstiftningen som vi har gjort också automatiskt har inneburit förbättringar. Men de är en anpassning till det europeiska systemet. Den anpassningen skall vi givetvis göra, och det kommer vi att fortsätta med. Nic Grönvall undrar om jag kan uttala mitt stöd för att domstolarna alltid måste följa lagen. Frågan är för mig något obegriplig. Självfallet skall domstolarna följa lagen. Men domstolarna har också en möjlighet att pröva ett vanligt slags grundlagsenlighet. Där finns en möjlighet för domstolarna att ta hänsyn till vad grundlagen kräver. Men självfallet skall domstolarna följa lagen. Bengt Harding Olson instämde till min glädje inte i alla Nic Grönvalls formuleringar. I stället tyckte han att mitt svar till Nic Grövall innehöll obegripliga bortförklaringar. Jag vet inte vad som var obegripligt i mitt svar. Jag försökte att vara mycket tydlig i mitt svar. Bengt Harding Olson tyckte också att jag inte visade respekt för parlamentets intresse för rättssäkerhetsfrågor. Jag beklagar om det uppfattades som att jag inte respekterade det intresset. Jag har naturligtvis i allra högsta grad respekt för parlamentets intresse för rättssäkerhetsfrågor. Det som möjligtvis kunde skönjas i mitt svar var ett visst ogillande av kritiken mot våra domstolar och våra domare. I övrigt tar Bengt Harding Olson upp tesen att det krävs en offensiv inställning till rättssäkerhetsfrågorna och förbättringar av lagstiftningen. Det håller jag fullständigt med om. På samtliga de tre punkter som Bengt Harding Olson tog upp anser jag att regeringen har visat en mycket stark handlingskraft och ett värnande om framför allt sakligheten.

Fru talman! Det var ett delvis klarläggande inlägg, och det tackar jag för. Regeringsrådet Stig von Bahr har alltså i offentlig debatt sagt att domstolarna bör korrigera lagstiftning som de finner har blivit fel. Och nu har justitieministern sagt att de inte får göra det. Detta skall jag låta kungöra för dem som har yttrat sig i dessa frågor i facktidskrifterna, bl.a. professor Göran Grosskopf. Justitieministerns upprördhet över kritiken över utseendet av domare kan jag förstå, eftersom jag begriper att man trampar på en öm tå. Men låt mig, fru justitieminister, peka på att vi i Sverige i våra domstolar har domare med full rösträtt vilkas partitillhörighet noga kungöres. Nämndemännen i Sverige har blivit politiska maktutövare. Det är en tragedi för svenskt rättsmedvetande och för svenskt rättsliv. Detta gör det mycket angeläget att offentligt mycket tydligt debattera det alldeles centrala, nämligen att vi har förtroende för våra domares självständighet gentemot den politiska makten. Och jag har givit exempel på att det finns tvivel i vårt samhälle. Det gladde mig då särskilt att höra att justitieministern var beredd att överväga en ny ordning för utseende av högre domare. Jag kan garantera, fru justitieminister, att jag kommer att väcka en motion i januari, på samma sätt som jag har gjort tidigare, där jag föreslår denna andra ordning. Jag räknar faktiskt med att jag då får det höga stödet från justitieministeriet. Vi tog aldrig upp konsumentfrågorna under den första debattrundan här i dag, vilket väl får hänföras till tidsbrist, åtminstone för min del. Vi har i Sverige en aktiv konsumentpolitik, och det är i allt väsentligt mycket bra. Men när denna aktiva konsumentpolitik innebär att man går in och tar över den enskilda människans ansvar, då tycker jag att den aktiva konsumentpolitiken går för långt. Nu har man från konsumentverket gått ut och sagt att finansbolagens reklam för krediter är oanständig, eftersom den förleder konsumenter att ta krediter som de inte kan klara av. Och det vore intressant att höra f.d. konsumentverkschefens uppfattning om det. Är det verkligen så att justitieministerns bild av konsumenterna är den att de inte kan pröva sitt eget bästa? Då tycker jag att justitieministern skall ansluta sig till min uppfattning att konsumentpolitikens främsta innehåll skall vara att stärka den enskilde konsumentens rättsmedvetande om både sina rättigheter men också om sitt ansvar.

Fru talman! Den debatt som nu pågår är mycket teknisk. Jag vill därför än en gång understryka att debatten om det svenska rättssamhället inte handlar om formalia och om regler hit eller dit, utan den handlar om människor av kött och blod. Låt oss inte glömma bort det. Jag vill trots detta säga något om lagstiftningstekniken, vilken det har blivit mest tal om i dessa sammanhang. Kan justitieministern här förklara sig beredd att generellt säga att all lagstiftning skall utvärderas efter viss tid, så att man vet hur lagen verkligen har fungerat? Det är ett minimikrav i ett rättssamhälle, och svaret borde bli ja. Jag väntar på det. Jag vill säga något om rättssäkerheten. Vi har ett rättssamhälle men det finns brister som orsakar skada för enskilda människor. Det handlar om en bilhandlare i Vimmerby som förlorar hela sin rörelse och därmed hela sin existens. Det handlar också om en jordbrukare som blir fråntagen hela sin mark utan rimlig ersättning. Jag kan räkna upp fler exempel. Men det är rimligt att dessa personer i ett rättssamhälle får ersättning fullt ut utan varje diskussion. Men regeringen med justitieministern i spetsen visar en mycket njugg inställning i detta avseende. Det är i princip på det sättet att den enskilde som har lidit skada av en felaktig myndighetsutövning kan få skadestånd endast om tjänstemannen har varit vållande och vårdslös. Om ett fel har blivit begånget skall den enskilde ha rätt till ekonomisk ersättning även om någon tjänsteman inte varit vårdslös. Kan justitieministern säga att det är en självklar princip som hon är beredd att ställa sig bakom? Om så inte är fallet när det gäller den delreform som nu är aktuell så vill jag i alla fall att hon svarar på om hon — när den stora utredningen om detta så småningom leder fram till ett förslag — kommer att se till att det blir ett generöst s.k. strikt skadeståndsansvar till den enskildes bästa? Att påstå att de tre exempel som jag har tagit upp här skulle visa handlingskraft från regeringens sida är, vilket är sorgligt att säga, en ren historieförfalskning. Jag skulle till sist vilja ge justitieministern rådet att skaffa ytterligare en justitieminister, så att vi får en justitieminister och en biträdande justitieminister, det skulle vara bra för alla inkl. parlamentet.
Fru talman! Nic Grönvall anser att åtgärder för att förhindra kreditbolagen att bedriva en aggressiv och delvis otillbörlig marknadsföring riktad mot hushållen innebär att man fråntar den enskilde konsumenten ansvaret för sitt eget agerande. Det är alldeles riktigt som Nic Grönvall säger, nämligen att min erfarenhet från arbetet som konsumentombudsman har givit mig kunskap om marknadsföringens betydelse i en marknadsekonomi. Reklamens syfte är att åstadkomma en försäljning, att påverka människor och att få människor att köpa det som någon har att erbjuda. Svensk konsumentpolitik går ut på att stärka konsumentens möjligheter att genom kunskap och genom stöd i direkt lagstiftning ta till vara sina egna intressen och att stärka den enskilda människans möjligheter att bedöma erbjudanden på markna den, marknadsföringen på marknaden och sin egen förmåga och sina egna behov. Det är det grundläggande syftet med konsumentpolitiken. Men att man vänder på detta och säger att varje åtgärd som går ut på att se till att marknadsförarna håller sig inom lagens råmärken och har en marknadsföring som är etiskt försvarbar innebär att man tar ifrån konsumenten ett ansvar är ett synsätt som jag absolut inte kan dela. Jag anser att även företagen har ett ansvar för sitt agerande Bengt Harding Olson anser att de tre exemplen på lagstiftningsåtgärder var ett tecken på passitivitet. Låt mig bara snabbt erinra om besöksförbudslagen. Besöksförbudslagen har utvärderats av brottsförebyggande rådet, i och för sig alldeles för tidigt enligt brottsförebyggande rådet självt, men rådet har kommit med förslag om vilka ändringar som behöver göras. Andra ändringar anses inte vara ändamålsenliga. Bengt Harding Olson har en annan uppfattning. Låt mig säga följande till Bengt Harding Olson. Avvakta vad lagrådet säger om den praktiska betydelsen av de ändringar av lagen som bl.a. Bengt Harding Olson anser vara nödvändiga. Min uppfattning är nämligen att vi inte skall ägna oss åt skenåtgärder, utan att vi på allvar skall försöka hjälpa de kvinnor som är utsatta för övergrepp och vidta åtgärder som har en praktisk betydelse. Beträffande promillefrågan handlar det inte om att en lagstiftning tvingades fram mot t.ex. min eller någon annans vilja. Det var tvärtom så att regeringen i regeringsförklaringen förra året angav att den skulle lägga fram ett förslag som gick ut på en sänkning av den nedre straffbarhetsgränsen, och så har också skett. När det gäller ändringar i skadeståndslagen tror jag att det var nytt rekord för justitiedepartementet att inom loppet av en månad ta fram en utredning om ändringar i skadeståndslagen. Det var professor och justitieråd Bertil Bengtssons promemoria. Men det var inte till fyllest, ansåg bl.a. Bengt Harding Olson. Mot den bakgrunden har jag nöjt mig med att lägga fram ett förslag med begränsade förändringar, men samtidigt följt riksdagens uppmaning att tillsätta en utredning. Jag anser att jag har agerat fort och väl motiverat i det här fallet, uppenbarligen t.o.m. för fort för att passa vissa.

Fru talman! Efter detta påpekande vill jag understryka min starka anslutning till Bengt Harding Olsons uttalande om behovet av en totalreformering av skadeståndslagstiftningen när det gäller offentlig myndighetsutövning. Det är egentligen ganska skrämmande att man kan vackla då det allmänna har gjort ett övergrepp mot den enskilde, att man kan tycka att det allmänna skall kunna slippa ta sitt ansvar. Det är ingenting annat än skrämmande att justitieministern har den uppfattningen. Får jag sedan lov att ta fasta på diskussionen om Europakonventionen. Justitieministern säger här att vi har genomfört ändringar i lagen. Men kom ihåg att de centrala frågor där Sverige har fällts har gällt äganderätten. De har gällt den enskildes rätt att disponera över det han äger. Jag har i dag begärt ett besked från justitieministern om hon är beredd att medverka till att stärka den enskildes frioch rättigheter. Hon har inte svarat på frågan. Det framgår nu att justitieministern inte ens en gång har insett att det centrala i kritiken mot svensk rättsordning är att den ger dåligt skydd för den enskilde som ägare. Till sist: När vi nu äntligen kom att debattera konsumentpolitikens innehåll tycker jag att justitieministern verkligen avslöjade sin syn på konsumentpolitiken. Hon sade att det var angeläget att finansbolagen, som vi hade tagit som exempel, arbetade inom lagens råmärken. Gör ni verkligen gällande, fru justitieminister, att finansbolagen skulle bedriva en olaglig marknadsföring? I så fall är det detta ni skall angripa och inte göra som nu, att hänvisa till något slags etik. Det fortsatta inlägget gick nämligen ut på att finansbolagen skola uppträda etiskt försvarbart. Enligt vems etik, fru justitieminister? Vi har en god tolkning av konsumentpolitikens innehåll, nämligen att marknadsföringslagstiftningen är den del som skall styra under vilka former som man får lov att påverka människor. På samma sätt skall konsumentpolitiken svara för en andra delen, att påverka och utbilda individer till en kritisk hållning. Om ni skall gå in och styra individerna i förhållande till enskilda erbjudanden, hamnar vi snart i en situation där justitiedepartementet blir upptaget av att utvälja tandkräm och tvål för hushållen i stället för att värna om hushållens rättsställning, som är en mycket angelägnare uppgift.

Fru talman! Karin Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att samma praxis vid utdömande av påföljd för narkotikabrott skall finnas över hela landet och att den skall följa lagens mening att allt innehav av narkotika är straffbart. Låt mig först säga att jag helt delar Karin Israelssons uppfattning att det är viktigt med en enhetlig praxis vid tillämpningen av olika straffbestämmelser. Som Karin Israelsson vet är det också önskemålet om en enhetlig praxis som var ett av de främsta skälen för den nya lagstiftningen om straffmätning och påföljdsval som trädde i kraft vid förra årsskiftet. De uppgifter som Karin Israelsson bygger sin fråga på är däremot, såvitt jag kan bedöma, ofullständiga och i vissa avseenden felaktiga. Jag vet inte varifrån uppgifterna kommer om knarklangare i Stockholm som tas flera gånger samma dygn men som släpps varje gång om de inte har mer än en viss mängd narkotika på sig. När det typen av påståenden har förekommit i andra sammanhang har de byggt på missuppfattningar av vissa interna föreskrifter för polismyndigheten i Stockholm som började tillämpas i februari i år. Civilministern har redan tidigare i riksdagen besvarat en fråga om dessa föreskrifter. Föreskrifterna gäller bl.a. hur narkotikabrottsärenden skall fördelas mellan den centrala kriminalavdelningens narkotikarotel och de lokala kriminalenheterna. Avsikten är att fler ärenden som rör innehav av narkotika skall handläggas vid de lokala kriminalenheterna. Fördelningen sker bl.a. med utgångspunkt från vilken mängd narkotika som har påträffats. Ett syfte med nyordningen är alltså — tvärtemot vad Karin Israelsson oroar sig för — att göra polisens narkotikabekämpning effektivare. TI likhet med vad civilministern tidigare gjort vill jag stryka under att straffrättskipningen, som ytterst ankommer på domstolarna, självfallet inte skall påverkas av hur narkotikaärenden fördelas inom Stockholmspolisen. Jag är inte heller på det klara med vad Karin Israelssons uppgifter om vad en knarkare eller langare kan bära på sig utan att åtalas grundar sig på. Till stöd för liknande uppfattningar har ibland åberopats en intern promemoria från åklagarmyndigheten i Stockholm. Promemorian berör bl.a. gränsen mellan narkotikabrott och ringa narkotikabrott vilken ändrades av riksdagen år 1985. Då avskaffades brottsbeteckningen narkotikaförseelse och ersattes med ringa narkotikabrott. Samtidigt öppnades möjligheter att döma till fängelse i de ringa fallen, och böter togs bort från straffskalan för narkotikabrott av normalgraden. Ändringarna innebar inte att man skulle se lindrigare på någon viss typ av narkotikabrott. Det verkar alltså som om Karin Israelsson fått felaktiga uppgifter om betydelsen av föreskrifterna och den interna promemorian. Dessa innebär på intet sätt att ”stora mängder” skulle tillåtas ”passera utan straff eller påföljd”. Här vill jag också tillägga att när det gäller narkotikabrott är det endast i speciella undantagsfall som åklagare meddelar åtalsunderlåtelse. Denna restriktiva praxis, som gäller i både Stockholm och övriga landet, är enligt min mening väl motiverad. Även om Karin Israelssons fråga bygger på delvis felaktiga premisser, kan jagi viss mån förstå hennes oro. Vi måste motarbeta gatulangningen genom en konsekvent kontrollpolitik. Det är av avgörande betydelse för att vi skall kunna nå varaktiga framgångar i kampen mot narkotikan. En offensiv mot detaljhandeln med narkotika är därför också en av de punkter som betonas särskilt i uppdraget till den aktionsgrupp mot narkotika som regeringen nyligen tillsatt. Vid sidan av narkotika tar Karin Israelsson också upp snatteribrott. Här har jag uppriktigt sagt litet svårt att förstå Karin Israelssons uppgifter. Självfallet kan inte endast stölder utan också snatteri åtalas, och både i Stockholm och i övriga landet väger man in andra omständigheter än värdet av det tillgripna när man bedömer om det är fråga om stöld eller snatteri. Karin Israelsson nämner olika värdegränser under vilka man tidigare har kunnat resp. i dag kan snatta utan ett strafföreläggande. Även detta förefaller bygga på ett missförstånd. Det har under många år funnits beloppsgränser som använts för att skilja mellan stöld och snatteri när det inte finns några andra särskiljande omständigheter av betydelse vid sidan av värdet av det tillgripna. Att ett tillgrepp bedöms som snatteri innebär dock självfallet inte att man slipper böta, men lagföringen kan då ske genom strafföreläggande.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Underlaget till min fråga är hämtad dels från Norrmalmspolisens gatulangningsgrupp, dels från en tidningsartikel. Den version jag har fått av det sätt som poliserna får lov att bedriva sin verksamhet på kände jag ingen anledning att ifrågasätta. Det är dessa poliser som känner de verkliga förhållandena som råder i knarkförsäljningsströmmen mitt i centrala Stockholm.Det är här de många smålangarna förser sig med varor, det är här som snatterier, inbrott och prostitution sker som ekonomiserar knarkbruket. Och det är här som poliserna känner maktlöshet med den svaga och verkningslösa brottspåföljd som finns mot dessa brott. Låt mig förklara vad som sker. En lista har utgivits av polismästaren i Stockholm som innebär att som ringa brott betraktas innehav av cannabis upp till 100 gram, eller amfetamin upp till 10 gram, eller heroin upp till 1 gram eller kokain upp till 2 gram. Påföljden för dessa ringa brott är böter, inte fängelse — då det sägs gälla innehav. De här gränserna har ändrats. Det var betydligt lägre nivåer tidigare. Alltså släpps innehavaren av dessa varor utan att något sker vid detta tillfälle, bortsett från att han förlorar det gods som han påträffats med. Om denna person finns på ”plattan” eller i Vasaparken spelar inte någon roll — detta då jämfört med om det upptäcks vid en kontroll i en lägenhet. För mig som lekman verkar det vara mest troligt att en stor mängd knark som påträffas hos en person inte är avsett för eget bruk, möjligtvis bortsett från om man hittar knarket i bostaden. Det tar ett par tre dagar innan polisen med sina begränsade utredningsresurser kan sammanföra dessa brottstillfällen och utdöma det bötesbelopp som blir påföljden. En heroinist äger inte någonting. Hans enda möjlighet att skaffa sig pengar för att kunna betala böter är att stjäla. Det finns inte en enda heroinist som äger en bil som då kan beslagtas genom indrivning för att täcka böterna. För en sådan missbrukare måste denna brottspåföljd inte bidra till någon insikt om att det är av samhället betraktade farliga preparat som man sysslar med. Tvärtom måste samhället anse det legitimt att man går omkring med heroin för 2 500 kr. Skulle man däremot påträffas med mängder som överstiger det nyss nämnda, betraktas detta som brott. Då blir påföljden fängelse. Dessa gränser ändrades i och med att den nya listan presenterades i februari i år. Tidigare gick gränsen mellan ringa brott och brott vid maximalt 25 gram för cannabis, maximalt 5 gram för amfetamin och maximalt 0,2 gram för heroin. Medege att det har skett en påtaglig förändring! Om man däremot påträffas under försäljning, blir påföljden ofta fängelse. Kompisen med lika mycket knark på sig får bara böter. Polisen måste rätta sig efter åklagarens sätt att rubricera gärningen. Blir det ringa brott eller brott, handlar poliserna därefter. Det är inte speciellt meningsfullt att gång på gång ta fast en person med nästan 100 gram cannabis på sig. Det är en mycket stor bit det gäller. Om man jämför med en chokladkaka, inser man lätt att den inte kan vara avsedd enbart för eget bruk. I andra delar av vårt land är påföljderna fortfarande desamma som tidigare, även i Stockholm. Därför anser en del poliser i sin förtvivlan att det vore värt att skicka dessa personer till andra orter ute i landet, så att de också fick uppleva en kännbar påföljd för sin brottsliga verksamhet. Kunde man med lagliga medel på ett bättre sätt och med ett tidigare ingripande hindra denna utveckling, vore mycket vunnet. Polisernas arbete är tufft. Detta arbete tar tid. Det ligger åtskilliga timmar av spaning bakom de tillslag som kan ske. Upplever dessa yttersta utposter att de har lagstiftningen med sig men praxis mot sig, är det allvarligt. Jag behöver inte för landets justitieminister beskriva den tafatthet med vilken vi bedriver vår kamp mot narkotikan. Vid kontakt med föräldrar till de flickor som har prostituerat sig och som lever ett vidrigt liv för att klara sitt narkotikabehov inser man att ett tidigare ingripande med mera resoluta åtgärder skulle ha räddat fler ungdomar. I dag är det bara en polis som tar hand om alla de anmälningar som strömmar in efter fynd hos personer på ”plattan” eller på andra ställen i centrala Stockholm. I förrgår rapporterades 19 fall till denna enda polis. Utredningen av heroininnehav gjordes tidigare på narkotikaroteln. Nu sker den på lokala utredningsavdelningen. Dessa rotlar har inte fått någon förstärkning för dessa nya uppgifter. Men det är inte bara polisernas antal som behöver utökas. Långt dessförinnan borde socialtjänsten ha insett vad som har varit på gång. Det tar två år innan anhöriga upptäcker barnens knarkande enligt en utredning. Det tar ytterligare två år innan narkotikamissbrukaren verkligen har hamnat på livets skuggsida. Under den tiden måste man göra allt man kan för att förhindra fortsatt karriär. Ett sätt är att försvåra och att förhindra försäljningen av narkotika. Jag hoppas att de insatser som nu aviseras av regeringen skall ge resultat. Föräldrar behöver stöd och hjälp. Runt varje knarkare finns det minst fyra anhöriga som också lider. Problemet just nu är det allt stridare inflödet av narkotika till vårt land. Det är i skenet av den utvecklingen som jag har känt stor oro när det gäller uppgifterna om att man i Stockholm har liberaliserat straffen och omhändertagandet av narkotikainnehavare. Jag anser att om ändrad praxis misstolkas så av en hel poliskår som justitieministern antar, måste man ha uttryckt sig mycket dunkelt. För en kort tid sedan försökte man på ett allmänt möte med poliskåren förklara vad som menades med denna lista som man nu skall rätta sig efter. Klarheten var inte större efter detta möte. I varje fall upplever de som arbetar ute på fältet en klar förändring till det sämre, och man vill kunna sätta in åtgärder i tid för att förhindra spridandet av knark till nya konsumenter. Jag vill fråga om justitieministern anser det vara tillfredsställande att påföljden för en heroinist som påträffas med nästan 1 gram heroin skall bli att vederbörande döms till böter och att vederbörande sedan utan känning kan gå tillbaka till sin verksamhet. Enligt de uppgifter som jag har fått är det alltså stor skillnad i påföljd om man jämför Stockholm med övriga landet. Jag vill fråga om inte detta borde följas upp på ett bättre sätt än enbart genom hänvisning till civilministerns svar i våras.

Fru talman! Jag vill gärna gå upp i debatten för att tala om för justitieministern att Karin Israelsson inte alls har missförstått den praxis i narkotikamål som gäller i Stockholm. Det förvånar mig mycket att Sveriges justitieminister inte känner till den rättstillämpning som gäller i landets huvudstad. Uppgifter som jag har fått från såväl polis och åklagare som riksdagens utredningstjänst är samstämmiga med de uppgifter som Karin Israelsson har fått. Man kan alltså ha upp till I hekto cannabis på sig för att brottet ändå skall bedömas som ringa. När det gäller amfetamin går gränsen vid 10 gram. För heroin är det 1 gram som gäller och beträffande kokain 2 gram. Det säger sig självt att en sådan här praxis från domstolars och åklagares sida smittar av sig på polisens arbete. Många polismän tycker givetvis inte att det är särskilt meningsfullt att lägga ned något större arbete på de personer som bär dessa mängder knark på sig när brottet ändå kommer att bedömas som ringa och det inte finns möjlighet att vare sig anhålla eller häkta personen i fråga. För övrigt är det klart att personer som varken kan anhållas eller häktas måste släppas efter förhör. Sådana är ju reglerna. Det borde justitieministern känna till. Nuvarande läge är minst sagt otillfredsställande. Enligt min mening måste utrymmet när det gäller att bedöma ett brott som ringa kraftigt begränsas. Det betyder att avsevärt fler narkotikabrott bör anses vara av normalgraden. Därmed kommer andra påföljder än böter och fängelse i högst sex månader att gälla i större utsträckning. Vi får också den situationen att anhållande och häktning kan aktualiseras betydligt oftare. Moderata samlingspartiet lade förra veckan fram ett omfattande program som handlar om hur vi skall komma till rätta med narkotikamissbruket och narkotikabrottsligheten. I det programmet föreslås att 2 § narkotikastrafflagen ändras så, att den på ett klarare sätt än nu anger att endast den som har haft befattning med mycket små mängder narkotika kan räkna med att bli dömd för ringa brott. Det är dock varken lämpligt eller möjligt att i själva lagtexten ange några mängder i detta avseende. Bl.a. tillkomsten av nya narkotiska preparat omöjliggör en sådan lösning. Men det vore fullt möjligt att i2 § narkotikastrafflagen ändra första meningen, som exempelvis kunde formuleras på följande sätt: Är brott som avses i I § med hänsyn till att befattning avsett endast obetydlig mängd narkotika att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Innebörden av lagrummet kan närmare anges i motiven. Exempelvis kan departementschefen klargöra att med ”obetydlig mängd” narkotika får avses bara en så liten mängd att den normalt inte kan delas upp ytterligare före konsumtion. Genom en sådan lagändring skulle i praktiken endast minsta tänkbara mängd som missbrukare bär på sig eller på annat sätt har befattning med kunna rubriceras som ringa brott. Större mängder skulle automatiskt hänföras till normalgraden enligt vårt förslag. Det säger sig självt att I hekto cannabis kan delas upp på väldigt många mindre doser. Men vi skall komma ihåg att även t.ex. 2 gram kokain kan delas upp ytterligare. Av 2 gram kokain kan man nämligen få ytterligare minst 20 doser, av vilka var och en ger en mycket god ruseffekt. Jag kan nämna att priset för kokain som i början av 1980-talet låg på 1 000-1 500 kr. per gram har sjunkit kraftigt och nu på sina håll ligger på endast 450 kr. per gram. Om ett gram då delas upp i tio doser kommer en dos att kosta bara ungefär 45 kr. En dos kokain med god ruseffekt är alltså inte dyrare än en starköl på krogen. Det säger sig självt att många ungdomar i stället för starköl väljer kokain i samband med ett krogbesök, och då uppstår problemen. När det gäller åtalsunderlåtelser säger justitieministern i sitt svar till Karin Israelsson att man endast i mycket speciella undantagsfall vid narkotikabrott får ge åtalsunderlåtelse. Det skulle vara mycket intressant att höra av justitieministern vad det är för speciella omständigheter som gäller i sådana här fall. 1987 var det nämligen inte mindre än 11 96 av alla som lagfördes för narkotikabrott som fick åtalsunderlåtelse.

Fru talman! Till Jerry Martinger vill jag säga att jag inte har påstått att Karin Israelsson har missförstått den praxis som råder i Stockholm. Det jag har sagt är att det beklagligtvis tydligen är så att polisen i Stockholm delvis har missförstått konsekvenserna av den organisatoriska förändring som Stockholmspolisen har genomgått och som har betydelse för hur arbetet i Stockholm organiseras. Missförståndet har också anknytning till innebörden av en åklagar-PM, som utfärdades 1985 med anledning av lagändringar som främst var av lagteknisk karaktär och som inte syftade till en lindrigare bedömning av narkotikabrott. Jag vill erinra om att civilministern i januari, när denna fråga var uppe och han debatterade med Pär Granstedt och Karin Ahrland, konstaterade att det, om den nya ordningen för hur man skall utreda frågorna om decentraliseringssträvandena inom Stockholmpolisen har uppfattats felaktigt, nu bör vara utklarat att det inte förhåller sig på det sättet. Det finns inte någon som till följd av denna hantering av utredningen inom Stockholmspolisen vill ta lättare på narkotikabruk och missbruk. Mot bakgrund av de uppgifter som Karin Israelsson här har lämnat om att det inom Stockholmspolisen fortfarande råder felaktiga föreställningar om innebörden av den organisatoriska förändringen och denna åklagar-PM i anslutning till lagändringen, är det givetvis viktigt att se till att korrekt information sprids inom polisen i Stockholm. Jag kommer att uppmärksamma civilministern på att denna problematik kvarstår. I övrigt handlar Jerry Martingers diskussion främst om en förändring av bedömningen av ringa narkotikabrott och normalstraffet. Jag anser att den frågan bör övervägas inom ramen för det uppdrag som den särskilda aktionsgruppen mot narkotika nyligen har fått av regeringen.
Fru talman! Trots att justitieministern nu har hört två talare verifiera de uppgifter som Stockholmspolisen kommer med vidhåller hon att det är en missuppfattning som gör att poliserna inte arbetar efter intentionerna. Men faktum är att gränserna klart har ändrats och brottspåföljderna därefter, och det är alltså helt meningslöst att föra ett ärende vidare, då åklagaren inte tar upp det till bedömning när de här gränserna gäller. Det innebär att poliserna känner att det är meningslöst att fortsätta att jaga narkotikahandlare med så "här stora doser på fickan. Det har gjorts ett försök från myndigheternas sida att informera polisen som har misslyckats, och då finns det ett fel någonstans. Det vore också lämpligt att se över statistiken för gripanden och påföljder efter gripandena. Det är ett initiativ som justitieministern kan ta. Det är också påtagligt att det är skillnader mellan Stockholm och övriga landet. Jag tror inte att jag är ute i ogjort väder i detta ärende. Det är viktigt att stoppa den trafik som är mest intensiv i Stockholms innerstad och som betyder så mycket för spridningen av knark ut i hela landet. Det finns all anledning för justitieministern att ta dessa uppgifter på största allvar och göra sig underkunnig om vad som egentligen försiggår utanför knutarna på regeringskansliet.
Fru talman! Jag konstaterar att justitieministern i dag har lovat att regeringens aktionsgrupp mot narkotika skall överväga moderata samlingspartiets förslag om ändring av 2§ i narkotikastrafflagen, dvs. den paragraf som handlar om ringa narkotikabrott. Jag avser att återkomma senare för att fråga justitieministern hur det går på den punkten. Jag måste tyvärr också konstatera att justitieministern inte har gett något svar på min fråga om vilka speciella skäl som gäller för att man skall få åtalsunderlåtelse vid narkotikabrott. Jag påpekar än en gång att det under år 1987 var inte mindre än 11 70 som fick åtalsunderlåtelse vid narkotikabrott, och det är mycket.

Fru talman! Jerry Martinger har frågat mig om regeringen har för avsikt att föreslå några ändringar i narkotikalagstiftningen. Enligt Jerry Martinger är den svenska narkotikalagstiftningen ”helt tandlös när det gäller att strypa efterfrågan på narkotika i konsumtionsledet”. Tillåt mig säga att Jerry Martingers fråga demonstrerar en viss hemmablindhet. Om man ser den svenska narkotikapolitiken i ett internationellt perspektiv är ett av dess utmärkande drag just den vikt som vi lägger vid att bekämpa brottsligheten även inom missbrukarledet. Jag tror också att jag vågar påstå att den strategin varit framgångsrik. Sverige har också i olika internationella sammanhang tagit upp de här frågorna och redovisat de erfarenheter vi har av att lägga upp arbetet på detta sätt. Vad jag nu har sagt utesluter inte att det är viktigt att ytterligare förstärka arbetet mot brottsligheten inom missbrukarledet. En offensiv mot detaljhandeln med narkotika är därför en av de viktigaste uppgifterna för den aktionsgrupp mot narkotika som regeringen nyligen tillsatt. Det skulle kunna finnas anledning att säga mycket mer med anledning av Jerry Martingers fråga. Utrymmet tillåter dock inte att vi här och nu upprepar hela den debatt som ägde rum i anslutning till att riksdagen antog förslagen i regeringens proposition 1987/88:71 om ändringar i narkotikastrafflagen. Låt mig endast, på samma sätt som regeringen gjorde då, stryka under att tyngdpunkten i samhällets insatser mot narkotikamissbruk bör ligga på förebyggande åtgärder och insatser som syftar till vård och rehabilitering. Verksamheten inom rättsväsendet får inte motverka samhällets ansträngningar att erbjuda vård åt vårdbehövande missbrukare. Enligt min mening är den lagstiftning som vi nu har lämpligt utformad för att säkerställa att denna inriktning ligger fast.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Justitieministern säger att ett av den svenska narkotikapolitikens utmärkande drag är den vikt som i Sverige läggs på att bekämpa brottsligheten även inom missbrukarledet. Statsrådet säger vidare att jag ”demonstrerar en viss hemmablindhet” som inte uppfattat detta. I den mån man nu kan använda olika adjektiv när det gäller blindhet, skulle jag då vilja påstå att statsrådets svar demonstrerar en ännu större blindhet, ja, en fullständig sådan. Samstämmiga uppgifter från tull, polis och socialarbetare ger vid handen att det aldrig har funnits så gott om narkotika i Sverige som för närvarande. Och det står helt klart att kokainet nu fått ordentligt fäste i vårt land. Det är helt nya grupper av människor som är brukare. I övervägande antalet fall handlar det om vanligtvis väletablerade personer, som ännu inte hunnit gå ned sig så långt att de utgör ett problem. Det förrädiska med kokainet är nämligen att brukaren till en början kan fungera någorlunda socialt under en viss tid. En del klarar detta bara någon månad, men det finns också de som klarar det två tre år. Gemensamt för alla som använder kokain är emellertid att de förr eller senare alltid spårar ur. Kokainet ger en stark lustupplevelse, men bara för en kort stund. När ruset försvunnit kommer abstinensen med tung kraft. Djup nedstämdhet, misstänksamhet och tvångstankar är bara några av följderna, vilket resulterar i att kokainisten ständigt vill återkomma till ruseffekten och följaktligen efter hand blir helt fixerad vid sitt missbruk. Missbruket accelererar snabbt, och det krävs allt starkare doser för att nå tillfredsställelse. Det finns en mängd forskning som visar hur människor börjat med experimentmissbruk av kokain och mycket snabbt hamnat i beroende. Den främsta orsaken till den svenska kokainvågen är att de stora narkotikasyndikaten i Sydamerika nu har ökat trycket mot Europa mycket kraftigt. Motståndet från polis och tull i USA har nämligen blivit starkare än någonsin tidigare. Dessutom har den nordamerikanska marknaden börjat bli mättad. De sydamerikanska narkotikahandlarna får för närvarande tre gånger så mycket betalt för sitt kokain i Europa som i USA. Under 1988 såg vi åtskilliga exempel på att man gjort Spanien till Europas kokainmagasin. Tre fjärdedelar av allt kokain som kom till Europa förra året kom via Spanien. Under det första halvåret 1989 har vi sett att Europaimporten börjat flytta sig norrut. Då var det Frankrike som dominerade som mottagarland. Och under augusti—-september i år har det gjorts ett beslag på inte mindre än ett ton kokain i Tyskland. Det är bara en tidsfråga innan det kommer en sändning i den storleksklassen till Helsingborg eller Göteborg. Fru talman! Det finns en tendens att underskatta de stora narkotikasyndikaten i Sydamerika. Men det vill jag varna för. Narkotikahandlarna har en jätteorganisation till sitt förfogande. Bara narkotikakartellen i Colombia är en storindustri väl i klass med t.ex. General Motors, och man tjänar miljardtals dollar om året på sin världsomfattande export av kokain. Avhoppade langare och kurirer har berättat att kokainhandeln har blivit så lönande att försäljarna inte längre bryr sig om att räkna de pengar de får in. Man väger dem i stället. 10 kg hundradollarsedlar motsvarar 1 miljon dollar. Odlingsarealen för kokabusken utvidgas hela tiden. I Peru finns nu 200 000 hektar kokaodlingar, i Bolivia 80 000 hektar och i Colombia 25 000 hektar. I övre Huallaga-dalen i Peru har man huggit ned och bränt djungeln för att kunna plantera ännu mer koka. Det jag nu sagt ger en bild av den jätteindustri som bara kokainet utgör. All industri har emellertid det gemensamt att den behöver en marknad för att kunna leva vidare. När det gäller narkotikan är det de enskilda missbrukarna som genom sin efterfrågan skapar en lönsam narkotikamarknad. Det är de som fungerar som motor i hela den internationella narkotikabrottsligheten. Det enskilda innehavet måste därför stå i centrum för den politik som skall föras på det här området. Det är beklagligt att justitieministern nu meddelar att regeringen inte har några planer på att föreslå ändringar i den svenska narkotikastrafflagen så att polisen kan ges rätt att ta blodprov och urinprov på misstänkta missbrukare. En sådan rätt skulle bidra till att vi i ett tidigt skede kunde upptäcka vilka som är missbrukare och därigenom få ett effektivt tryck på marknad och missbruksmiljöer. Vi skulle kunna pressa de vårdbehövande mot nödvändig vård, pressa de icke vårdbehövande, dvs. nöjesknarkarna och nybörjarna, ur narkotikamarknaden och avhålla så många som möjligt från att över huvud taget börja använda narkotika. Jag skulle vilja att justitieministern ger besked om vad som är den direkta anledningen till att regeringen inte vill ge polisen den här rätten. Att som justitieministern säga att den lagstiftning som vi nu har är lämpligt utformad visar faktiskt att regeringen inte tillräckligt tar narkotikaproblemet på allvar. Fru talman! I historien kan vi se hur narkotikan en gång förstörde två generationer kineser. Hur många generationer svenskar skall tillåtas gå under innan vi får en fullständig mobilisering i den här frågan?
Fru talman! Jag tackar Jerry Martinger för den utförliga redovisningen av utvecklingen när det gäller narkotika i världen. Det var en intressant redovisning, och jag är övertygad om att den också är riktig i sina huvuddrag. Det är mot bakgrund av den utvecklingen som regeringen har förklarat, i regeringsförklaringen och därefter i andra sammanhang, att kampen mot narkotika måste intensifieras. En rad olika åtgärder skall vidtas, och en särskild aktionsgrupp har tillsatts. Vad Jerry Martinger konkret vill åstadkomma är möjligheter för polis att ta blodoch urinprov. Varför vägrar vi polisen den möjligheten? Jag vill erinra om att när den frågan var uppe i lagstiftningsarbetet, hade rikspolisstyrelsen uppfattningen att det inte fanns något beaktansvärt intresse av att använda tvångsmedel för att ta urinprov. Riksåklagaren fann över huvud taget inte skäl att kriminalisera konsumtion av narkotika — men så skedde naturligtvis. Låt mig säga att jag för min del anser att polisens aktivitetsnivå i allmänhet på gatulangningsnivån — på gatan — har avsevärt större betydelse än möjligheten att ta blodoch urinprov. I den debatt som lagstiftningsarbetet föranledde redogjorde dåvarande justitieministern för de principella ståndpunkter som ligger till grund för socialdemokraternas ställningstagande i den här frågan. Jag vill bara erinra om att det handlar om att egen konsumtion har relativt sett lågt straffvärde — jämfört med handel med narkotika. Beträffande möjligheten att använda tvångsmedel i detta sammanhang måste det finnas proportionalitet mellan den straffbara gärningen och ingripandet. Dessutom är det viktigt att inte lagstiftningen utformas så att vi får en inverkan av negativt slag på de människor som missbrukar och på deras ambition att söka vård.
Fru talman! Justitieministern hänvisar till svar från remissinstanser för flera år sedan. Ja, det är klart att man kan göra det. Men nu är narkotikasituationen förändrad, och därför tycker jag att frågan om rätt för polisen att ta blodprov och urinprov måste aktualiseras igen. Jag tänkte mycket kort gå igenom några av de skäl som gör att vi från moderat sida tycker att polisen skall få möjlighet att ta urinprov och blodprov. Reglerna om kroppsbesiktning är ju inte tillämpliga vid rena bötesbrott. Det krävs att fängelse införs i straffskalan för eget bruk av narkotika för att polisen skall få möjlighet att eftersöka stickmärken eller ta blodoch urinprov på misstänkta missbrukare. Men regeringens ovilja att gå med på införande av fängelse i straffskalan innebär i praktiken att regeringen har visat att man betraktar det som mindre allvarligt att konsumera narkotika än att åka buss och tunnelbana utan biljett, eller att olovligt utnyttja annans förhyrda parkeringsplats, eller att plocka fridlysta blommor. Regeringen betraktar tydligen också konsumtionen som mindre allvarlig än innehavet av motsvarande mängd narkotika — för innehav av narkotika har ju som påföljd både böter och fängelse i straffskalan. Om en missbrukare ertappas med exempelvis en dos kokain i fickan, så anses det så pass straffvärt att han kan dömas till fängelse. Skulle missbrukaren däremot hinna konsumera narkotikan innan han ertappas, då kan straffet bara bli böter — trots att det är en fråga om samma narkotika, samma person och samma even tuella behandlingsbehov, och trots att det är vid själva konsumtionen som narkotikan gör verklig skada. Med fängelse i straffskalan skulle domstolarna dessutom få tillgång till ett bredare påföljdsspektrum. Fängelse i straffskalan gör det möjligt att också döma till påföljder som formellt sett anses likvärdiga med fängelse, t.ex. skyddstillsyn med särskilda föreskrifter om behandling eller överlämnande till vård enligt socialtjänsten. Mitt påstående i den här interpellationen, att nuvarande narkotikastrafflag är helt tandlös när det gäller att strypa efterfrågan på narkotika i konsumtionsledet, är väl grundat. Det visar bl.a. det förhållandet att den nya lagen, som gällt sedan den 1 juli 1988, ännu inte har kunnat tillämpas i praktiken i någon nämnvärd utsträckning. Jag vill än en gång understryka att det främsta syftet med att ge polisen rätt att göra kroppsbesiktning på misstänkta missbrukare är att få bättre möjligheter till tidiga ingripanden mot narkotikamissbrukarna. Ett tidigt ingripande har stor betydelse av flera skäl; bl.a. kan man då hejda ett påbörjat missbruk med åtföljande brottslighet innan drogberoende hunnit utvecklas.
Fru talman! Jerry Martinger säger att de nya straffbestämmelserna om konsumtion inte har tillämpats i praktiken. Enligt statistik från SCB har dock under år 1988 lagföring skett i 29 fall av konsumtion av narkotika.

Fru talman! Under den senaste valrörelsen uppträdde statsrådet Lindqvist precis som alla andra statsråd, vilka som på ett pärlband framträdde och attackerade allting som den borgerliga regimen i Malmö hade åstadkommit. Det var ingen hejd på de olyckor som hade drabbat malmöborna. Jag skall inte genera statsrådet genom att tala om andra ämnen än de som berör honom, utan jag skall hålla mig till barnomsorgen. Den barnomsorg som bedrevs i Malmö mellan åren 1985 och 1988 fick utstå all tänkbar kritik. Vad hände sedan efter valet? Jag tror att om man går till en opartisk företrädare, eller t.o.m. till den mest inbitne socialdemokrat, kan han eller hon konstatera att ingenting har hänt. Köerna till barnomsorgen i Malmö har aldrig varit längre än vad de är i dag, trots att socialdemokraterna i sina försök att uppfylla vallöftena höjde skatten för malmöborna med 1:75 kr. Så långt som det i dag går att se tillbaka i statistiken har köerna aldrig varit längre än i dag. Jag betraktar det som ett kapitalt misslyckande. Nu har det gått så långt att den s-märkta kommunledningen i Malmö i tidningsartiklar har uttalat — jag skall inte citera direkt — att man struntar i ministern och att man kommer att prova andra modeller då läget är som det är. Även en sådan betongsocialist som Nils Yngvesson säger nu att han struntar i ministern. Jag hade förmånen att se på det lokala TV-programmet Syd Nytt då statsrådet blev intervjuad. Det fanns en förälder med ett barn som hade prövat alla utvägar, men det fanns ingen chans att få hennes barn placerat. Hon undrade då om hon skulle anlita en ”svart” dagmamma. Statsrådet svarade att det skulle hon inte göra. Då undrade föräldern vad hon skulle göra i stället. Vad fanns det för alternativ för henne? Fru talman! Jag tycker att socialdemokraterna i denna fråga är stockkonservativa i ordets dåliga bemärkelse. Man tänker i första hand på partiets bästa och struntar medvetet och uppenbart i de stora problem som många föräldrar har i dag runt om i Sverige. Det pratas även om att dagis inte skall bedrivas i vinstsyfte. Jag kan inte statsrådets familjesituation, och jag vet inte hur han har skött det hela. Själv har jag aldrig haft mina barn på dagis. Vi har passat dem själva, och det har fungerat bra. Jag tror inte ett ögonblick att någon människa skulle bry sig om vem som drev ett dagis. Det som är intressant är att dagiset drivs bra och att det fungerar. Jag tror föräldrar struntar i om ägaren är staten, kommunen eller AB Svensson. Föräldrarna skall själva kunna få lov att välja. Varför skall vi förbjuda att någon driftig person driver ett dagis i Malmö eller på något annat ställe i Sverige och tjänar några kronor på det och kunna få respons från föräldrar att deras barn trivs på det dagiset? Fru talman! Man kan alltid kräva att statsrådet skall avgå. Men av ren partiegoism gör jag inte det. Så länge statsrådet är kvar och driver sin barnomsorgspolitik kommer socialdemokraterna att förlora väljare till nästa val.

Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Statsrådet nämner i svaret att han är för alternativ i barnomsorgen, men bara de alternativ som har godkänts av socialdemokraterna. Dit hör då t.ex. inte privata daghem. Jag kan inte låta bli att undra hur länge Bengt Lindqvist skall kunna stå emot en allt starkare opinion när det gäller privata alternativ, först och främst inom det egna partiet men också från den alltmer ökande andelen föräldrar i vårt land som själva vill bestämma mera och inte låta politikerna besluta vilken omsorg som passar dem bäst. Inte minst gäller detta alla som står i kö och väntar på att över huvud taget få en plats för sina barn. Förutom Kjell-Olof Feldt tycks även Bengt K Å Johansson ansluta sig till dem som anser att det inte går att utestänga alternativa barnomsorgsformer. Förmodligen blir det med barnomsorgen som med så många andra frågor som har diskuterats genom åren, dvs. socialdemokraterna tvingas att ändra ståndpunkt och ansluta sig till de åsikter som vi har pläderat för. Det är inte därför att vi från moderaterna har uttryckt något, utan därför att kraven växer från alla människor, eftersom de själva i större utsträckning vill besluta om sin barnomsorg och påverka den. Flera alternativa barnomsorgsformer skulle också ge flera platser och hjälpa dem som i dag är utan. Det har visat sig där alternativ tillåts, t.ex. föräldrakooperativ, att man har fått fler platser för de insatta kommunala pengarna och det med bra kvalitet. Det har också konstaterats att det där dessa kooperativ drivs inte har funnits brist på personal. Tänk er nu statsrådet ensam stå kvar och luta sig mot ett avlägset kongressbeslut, medan tiden och kraven från människorna skyndar förbi! Det räcker ju inte med att tala om att tillgången på barnomsorgen måste vara tillfredsställd 1991. Det är familjerna som får betala för den socialdemokratiska ideologiska låsningen. Det är inte att undra på att en och annan socialdemokrat har börjat fundera över att det kanske finns människor som vill ha andra alternativ än dem som kongressen har beslutat sig för. Det enda svar som hittills har avgetts på denna fråga är att barnomsorg inte får bedrivas med vinstintresse. Vad är det för något? I dag har den enda förklaringen varit ett gammalt citat från 1984. Men det räcker inte. Jag tycker att Bengt Lindqvist måste förklara vad han menar. Eller är det så att han inte vill tala om detta för att det inte stämmer med socialdemokraternas ideologi? Den ideologin handlar om att det är det offentliga som skall sköta servicen på det här området. Men socialdemokraterna har ändå tack vare den allmänna opinionen tvingats till reträtt när det gäller föräldrakooperativ. Det var under ett stort motstånd som de tillkom. Vad är det som Bengt Lindqvist är rädd för? Jag förväntar mig verkligen ett svar. Låt oss säga att det finns en förskollärare eller annan person med intresse och engagemang som vill öppna ett privat daghem. En självklar förutsättning är att kvaliteten skall vara hög. Vi moderater har beträffande alla former krävt att kvalitetskraven skall uppfyllas, men då skall det också lämnas statsbidrag som är likvärdiga med dem som de kommunala daghemmen får. Bengt Lindqvist kryper i sitt svar bakom uttalanden som att vissa områden kan vara mer lönsamma och att det skapas segregation. Vad är det för konstiga skäl? Vi anser att det skall vara samma villkor när det gäller både kvalitet och statsbidrag. Det finns alla möjligheter att påverka kvaliteten. Statsrådet antyder också att majoriteten av familjerna önskar plats på kommunalt daghem och skulle avvisa andra alternativ. Åtminstone tycks detta vara underförstått i svaret. Det är alldeles självklart att vid en förfrågan där det inte erbjuds särskilt många alternativ kan inte föräldrarna göra andra val, och absolut inte när det råder brist på daghemsplatser. Då är man mycket rädd om den plats som man eventuellt får. Det skulle innebära verklig frihet, om statsmakterna gjorde klart för alla att likvärdigt statsbidrag utgår oavsett kommunal eller privat barnomsorg. Med statsrådets inställning blir familjen förlorare — bara därför att den socialdemokratiska kongressen anser sig veta bättre. Vi moderater vill ge föräldrarna ökade möjligheter att själva påverka sin tillvaro och minska politikernas bestämmanderätt. Jag hoppas verkligen att vi när vi i dag är så många som deltar i debatten kan få svar på de frågor som jag har ställt och att vi kan förvänta oss förändringar i framtiden.

Fru talman! Jag vill tacka Bengt Lindqvist för svaret på min interpellation och i synnerhet för den passus där informationsinsatserna poängteras. Jag noterar särskilt att Bengt Lindqvist tycker att det är en bra idé att informera om de alternativ som finns inom barnomsorgen. Detta bör i sin tur borga för att Bengt Lindqvist verkligen kommer att se till att information går ut. Detta skulle i så fall innebära en ny ansats och ett genombrott. Det är nämligen inte alls någon självklarhet, det visar erfarenheten, att ett beslut i riksdagen också innebär att informationen om beslutets innebörd och möjligheter tränger ut till allmänheten. Tvärtom har det varit en förborgad hemlighet för flertalet människor. Staten och ämbetsverken besitter en oerhört stor kapacitet när det gäller att informera. Vill man verkligen att människor skall veta en sak, så tränger den informationen ofelbart igenom. Att Rosa Östh och jag år efter år motionerat om att socialstyrelsen skulle informera i frågan, men hittills inte fått majoritet för detta, visar två saker: dels att önskan att informera inte varit tillräcklig energisk hittills, dels att Bengt Lindqvists svar här i dag innebär en välkommen kursändring. Det är en kursändring som förpliktigar till handling. Vi kommer att noga följa ärendets fortsatta behandling, och Bengt Lindqvists svar inger verkligen förhoppningar om att våra förväntningar inte skall svikas. Barnomsorgsfrågorna är ju stora problem på många håll ute i kommunerna. Att köerna på många håll, t.ex. i Malmö, växer är ett faktum som man bara kan notera. Det är därför viktigt att man tar till vara den politiska kraft och den enighet över partioch blockgränser som finns för att lösa barnomsorgsfrågorna. Den enigheten har ökat i samma takt som socialdemokraterna har lämnat den negativa attityden gentemot mot allt vad alternativ heter och som länge har funnits inom det socialdemokratiska partiet. Alltjämt finns emellertid av grumliga skäl ett motstånd mot en helhjärtad satsning på alternativ inom barnomsorgen. Ett inslag i det motståndet är en ingrodd misstänksamhet mot privata initiativ vilken alltjämt vidlåder socialdemokratin. Privata initiativ, också med vinstintresse, tillåts ju inom andra områden utan att de avskräckande nackdelar som socialministern har målat på väggen har uppstått. Den nyligen förda diskussionen mellan socialministern och finansministern visar att den gamla försvarslinjen håller på att brytas igenom och kanske så småningom också bryta samman. Vi får acceptera att Bengt Lindqvist har sin uppfattning, men erfarenheten visar dock att tiden arbetar för en öppnare attityd. Alternativ som för inte så länge sedan förnekades accepteras nu. De ses t.o.m. som en fjäder i hatten och används som ett bevis för den öppenhet som regeringen tillskriver sig. Så kommer det säkert också att gå med Uppsala-modellen, som även socialdemokrater i många kommuner nu ställer sig bakom. Varför har socialdemokraterna på centralt plan denna dogmatiska inställning och säger nej till statsbidrag till dagbarnvårdarnas egna barn? Det vi i princip alltså är eniga om är redan nu inte så litet. I dag finns bortemot 500 föräldrakooperativa daghem i minst 100 av landets kommuner. Det finns daghem med speciell pedagogisk inriktning, Waldorf och Montessori. Många frikyrkor har startat daghem och fritidshem. Föreningar i nära anslutning till svenska kyrkan driver också daghem och fritidshem i enlighet med gällande regler. Det är en ny resurs som växer fram överallt. Det är viktigt att betona att dessa nya inslag i barnomsorgen ökar valfriheten och tillgodoser djupt kända önskemål hos många föräldrar. Om inte möjlighet att välja barnomsorg finns, så kan man inte uttala sig om hur starka önskemålen är — särskilt inte i en situation när behovet är så stort att man får hålla till godo med varje till buds stående erbjudande. Jag vill till sist ändå säga att jag är glad över den ståndpunkt som Bengt Lindqvist här har deklarerat i informationsfrågan. Det är dock ett klart framsteg. Jag skulle ändå vilja fråga hur Bengt Lindqvist rent konkret, utan att behöva gå in på detaljer tänker sig informationen. Min fråga avser både form och innehåll.

Fru talman! Jag ber först att få instämma i det som Ulla Tillander anförde nyss. Jag ber också att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag ställde den i samband med att finansministern lovade folkvalda i kommunerna ändrade statsbidragsregler för att de skulle klara att lösa problemen inom barnomsorgen. Tyvärr visade det sig snabbt att regeringen likt tennsoldater står fast vid sin övertro på samhällets möjligheter att klara en likriktning av barnomsorgen. Bengt Lindqvist anför i sitt svar att regeringen är positiv till alternativ barnomsorg. Dit räknas dock inte föräldrarnas vilja att utgöra alternativ. Det är ett dåligt betyg dagens föräldrar får när de inte betros att vårda sina egna barn. Inte ens om de är anställda av kommunen som dagbarnvårdare kan regeringen anse detta som ett fullvärdigt alternativ. Detta är mycket olyckligt. Den nuvarande regeringen vågar inte ge statsbidragen ändrad utformning, så att de även rymmer vård av egna barn som ett av många alternativ som kan erbjudas. Vi har i dag brist på förskollärare och barnsköterskor till många redan färdigbyggda daghem. I dessa personalgrupper finns åtskilliga förskollärare med små barn som med bibehållen kvalitet skulle kunna ta hand om sina egna barn, men även bereda andras barn omsorg. I deras fall är det omöjligt att gå tillbaka till arbetsplatsen då de saknar barnomsorg därför att det saknas personal. Men detta är inte möjligt. De kan inte slå sig samman med flera andra förskollärare i samma situation och klara det samhället inte klarar av. Det säger regeringen nej till. Den typen av lösningar kan bara bli möjlig med ett mera flexibelt statsbidragssystem. Med ett vårdbidrag skulle även många ensamstående föräldrar kunna välja förkortad arbetstid och därmed få mer tid över för sina barn. Det skulle kunna bidra till att förhindra rekryteringen av värstingar. Jag läste om en värstings mammas situation. Det hon ansåg vara en orsak till sitt misslyckande var den undermåliga barnomsorgen hon skulle lita till när hennes son växte upp. På många håll är situationen densamma i dag. Jag vet att vi med ändrade flöden av statliga medel skulle kunna åstadkomma betydligt flera och likvärdiga, ibland bättre, förhållanden. Vi som kräver detta vet att vi är inne på rätt väg. Vi fick rätt när det gällde deltidsförskolan, den öppna förskolan och familjedaghemmens tillgång till bättre statsbidrag. Vi har drivit kampen för föräldrakooperativ med motstånd från nuvarande regering. Vi vet att det finns betydligt mer att göra inom barnomsorgsområdet. Det är för barnens skull vi driver våra frågor! Det är inte för prestigens eller partiets skull vi gör det. En liten öppning finns dock i statsrådets svar. Om ni kan finna verkningsfulla avgränsningar i statsbidragssystemet är ni öppna för en diskussion om statsbidrag till personaldrivna daghem. Låt oss då ta oss an den diskussionen. Inte skall det bero på oppositionen om er vilja är så god. Vi har många förslag som kan ligga som underlag för en sådan diskussion. I dag drivs hem för vård eller boende i privat regi, och där finns ofta också äldre barn. Där syns principerna inte så tydligt som när det gäller den dagliga omsorgen av barnen. När barn fått problem, då får även socialdemokraterna släppa på principerna — då kan privata initiativ godkännas. Varför vill ni inte tillåta frihet innan man måste sätta in tvång för att klara de svåra vårdfallen? Många föräldrar och vuxna vill av omsorg om barnen arbeta inom barnomsorgen. Det är inte vinstintresse som styr detta. Om nu statsrådet är beredd att diskutera en utvidgning av statsbidragsreglerna för personalledd barnomsorg vill jag fråga när han är beredd att påbörja den diskussionen.